Fru talman! Om jag börjar med elektroniska signaturer, har jag noterat att den frågan tas upp. Det är jättebra att det kommer. Men den förening som jag nämnde, SEIS, har varit tidigt ute och gjort en standard för hur man ska använda IT på ett säkert sätt. Sverige hade kunnat ta det här greppet tidigare. Det var det som min kritik handlade om. IT-propositionen är bred, säger ministern. Ja, det har vi verkligen noterat. Den är tjock också, och vi har inte haft så många timmar på oss att läsa igenom den. Jag kanske har missat något, och jag ber i så fall att ministern har överseende med det. IT är inget enskilt verktyg, säger ministern. Det är helt riktigt. IT-frågorna tar inte heller slut i och med den här propositionen. Vi måste ständigt jobba med de här frågorna. De finns i alla delar av samhället. Jag har inte sagt att Sverige är ett mörkt land. Jag sade att Sverige redan är etta inom IT-världen, och det är något vi ska glädja oss över. Jag sade också att världen omkring oss inte står stilla. Just det här med konkurrensen, det höga kostnadsläget och de höga skatterna är ett problem. Näringsministern vet mycket väl att det är det här som tas upp varje gång man träffar de företag som konkurrerar med t.ex. USA. I Teliafrågan säger näringsministern nu att vi inte har något intresse av att vara stora ägare. Men varför då inte begära ett större bemyndigande än just 49 %? Det är det vi har svårt att förstå.

Fru talman! Herr minister! Under det allra sista replikskiftet slog mig en sak. Båda talarna säger att IT-företagen är nöjda med propositionen. Det kanske är lite symtomatiskt. Frågan är om människorna är lika nöjda eller om det är just IT-företagens hälsa som är det som framstår som tydligast. Annars kan man säga, fru talman, att det vi talar om alldeles uppenbart är ett viktigt område. Jag ska inte fördjupa mig i det. Det finns tid för det vid andra tillfällen. Sverige ligger långt framme. Det är också alldeles klart. Det tredje man ska säga är att vi måste ta vara på utvecklingen och fortsätta att ligga långt framme. När vi diskuterar den frågan, fru talman, blir det lätt att vi pratar lite teknik. Det är egentligen någonting som jag tycker att man ska hålla borta från den politiska diskussionen. Men det viktiga att diskutera kring IT-frågan är ju egentligen innehållet i användningen. Men där har människor, har det visat sig, väsentligt mycket större fantasi än vi uppbådar genom politiska beslut i denna kammare ibland. Det gör att den saken på något sätt sköter sig självt, om man uttrycker det lite enkelt. Däremot är just detta att skapa förutsättningarna och möjligheterna det viktiga. Det är viktigt att skapa förutsättningar för den kreativitet som människor, företag och andra kommer att utveckla i användningen av informationstekniken. Därför, fru talman, blir det alltså även i dag lätt en lite teknisk diskussion, men en motiverad sådan. Jag ska om propositionen säga till näringsministern att den är välskriven. Den beskriver en massa frågor som är viktiga på detta område. Det har säkerligen både ministern och hans medarbetare skäl att ta till sig. Det är så. Men den rymmer ett mått av ord som alltid ställer till lite oro. Ordet "återkommer" återkommer alltid: jag återkommer, vi återkommer, regeringen återkommer. Det står också ofta att vi utreder och att vi överväger. Fru talman! Det finns också en innovation i ordfloran i denna proposition; det talas om att regeringen har initierat utredningar. Ofta har jag stött på formuleringen att regeringen tillsätter utredningar, men nu har regeringen gått en ny väg och initierar ett agerande hos myndigheter eller andra. Möjligen kommer denna flora att utökas framöver i regeringens hantering. Fru talman! Eftersom vi ska ta vara på utvecklingen hade det behövts diskuteras tre saker på allvar i denna proposition. Jag talar förstås om IT propositionen. Man hade behövt diskutera konkurrensfrågorna på ett rejält och sant sätt. Det är ju människors behov som vi ska försöka ta till vara. Då är det så, tror många av oss, att monopol missgynnar människors möjligheter att välja - missgynnar helt enkelt konsumenterna. Man stöter på det på många olika ställen. Man har i kabel-TV-sammanhang kunnat märka hur de som har monopol kan lyfta ut program utan att jag som användare av kabel-TV:n kan göra någonting åt det, därför att de har ett lokalt monopol. Om man fortsätter att skapa lokala infrastrukturmonopol får det en del märkliga effekter. Anta att alla i ett område måste hålla till godo med en standardlösning men att några har lite större behov än andra. Hur ska de kunna klara av att skriva nya avtal när det finns en monopolistisk hantering på det lokala planet? Hur ska man kunna öka sin möjlighet till användning? I frågan om hur man ska se på monopol är moderaterna väldigt ärliga och tydliga. Man säger att staten inte ska lägga sig i den frågan. Man ska inte lägga sig i vare sig med lagar eller med pengar, trots att moderaterna gärna lägger sig i med statliga pengar när det gäller annan infrastruktursatsning, som Öresundsbron och trafikpaket runt Stockholm. Men i detta fall vill man över huvud taget inte lägga sig i någonting för att skapa konkurrens och motverka monopol. Så icke näringsministern. Han säger att staten har ett ansvar för att motverka monopol, men - här kommer problemet - han designar ett stödsystem som blir ett stöd till de lokala infrastrukturmonopolen. Det är precis det han åstadkommer med den proposition han har lagt fram. Genom att ge människor pengar, fru talman, för att välja vilken monopolist som ska bygga nätet stimulerar han ju framväxten av monopol. Man kan säga, fru talman, att han ger statliga pengar till privata monopol. Det är en av de springande punkterna. Vi vill i Centerpartiet ha marknadsekonomi. Vi vill se mer konkurrens och större valfrihet. Men då måste vi också se till var vi vill ha konkurrensen och var vi vill ha valfriheten. Handlar det om det statiska, långsiktiga och lite tråkiga som att ta ansvar för infrastrukturen, eller handlar det om det dynamiska och snabba, som tjänsterna? För min del är det självklart. Jag tror att det viktiga med nätet och den nya ekonomin är alla de tjänster som utvecklas och levereras över nätet. Där ska vi ha konkurrens och marknadsekonomi. Men för att få till stånd den marknaden måste man se till att infrastrukturen finns på plats, öppen för alla, och att vi motverkar transportmonopol. Det gör icke näringsministern i sitt förslag. Den andra svagheten är att det saknas en diskussion om likvärdigheten. Det borde ha funnits med mycket tydligt. Jag tror, fru talman, att själva synen på glesbygd som ett begrepp kommer att förändras med IT. Morgondagens glesbygd kommer att vara alla de ställen som inte har snabba förbindelser rakt in i vardagsrummen. Den glesbygden - man kan gärna kalla det den digitala ödemarken - finns i villaområden i storstäderna likaväl som i minsta by på landsbygden. I går kväll kunde man se i diskussionen på Computer Swedens hemsida att Lars, som bor 18 kilometer från Göteborgs centrum, inte kan få ISDN - än mindre ADSL. Han säger lite resignerat att man väl får vara utan det där. Gunnar på Värmdö konstaterar också att det 30 kilometer utanför Stockholms centrum är modem som gäller. Begreppet glesbygd kommer att förändras. Detta tar, fru talman, näringsministern inte hänsyn till i sin proposition. Jag talar om ansvaret att nå ut till alla medborgare, alla människor och alla hushåll. Den tredje fråga som borde ha varit med och diskuterats tydligare är förstås frågan om skalbarheten - detta att vi måste ha en möjlighet att planera för alla de framtida kommunikationsbehoven och för att vi ska kunna lyfta systemet utan att behöva förändra kapaciteten till mycket stora kostnader. Inte heller den delen tas det hänsyn till i näringsministerns förslag. Fru talman! Det finns många saker man skulle vilja säga, men framför allt finns det en mängd frågor man måste ställa. Vem ska betala det här, näringsministern? Är det så att andra regionalpolitiska anslag kommer att naggas i kanten för att man ska finansiera detta? Hade det inte varit bättre att använda en utförsäljning av Telia för att göra en investering? För det är just en investering det är fråga om. Det är inte konsumtion. Jag menar inte att man ska gräva ned 60 miljarder kronor i marken och lämna dem därhän. Det är klart att man ska få ut en ekonomi också av den här investeringen. Men med tanke på att man på kommersiell nivå numera räknar med tre, och ibland fem, år för att helt få tillbaka en investering hade det varit lämpligare om staten hade tagit ett långsiktigt ansvar i stället för att, som näringsministern har upprepat några dagar, låta hela utbyggnaden ske i marknadens regi. Däri ligger kanske just det som förleder tanken; marknadens regi - staten håller sig borta. Nu har, fru talman, näringsministern sagt att 98 % av människorna i det här landet inom två år ska ha fått tillgång till den nya tekniken. Han har upprepat det några gånger: 98 % av människorna inom två år. Man ser naturligtvis med spänning fram emot våren 2002, då vi ska göra en kontrollräkning av hur det egentligen har gått till. Allra sist, fru talman, vill jag säga att jag har lyssnat på näringsministern i ett dygn nu, skulle man kunna säga. Några gånger har han apostroferat mig, vilket är väldigt hyggligt. Han har ordagrant sagt att jag ställer krav på att man ska kunna skjuta upp NA SA-raketer från några svenska byar. Det har konfunderat mig. Jag tänkte att jag i denna stund kanske skulle kunna få en förklaring på varför just jag skulle tro att just NASA-raketer skulle skickas upp från svenska byar och vad relationen egentligen är mellan den frågan och den IT-proposition som har lagts fram i dag.

Fru talman! Först noterar jag att vi har enighet mellan Centern och Moderaterna om att vi inte ska ha några nya digitala motorvägar som byggs i statlig regi. Sedan har vi olika uppfattningar om hur vi ska klara det här med av och påfarter och distributionssystem ute i glesbygder och småorter. Låt mig först, fru talman, slå fast att Öresundsbron i praktiken blev privatfinansierad. Den blev finansierad via avgifter - och i viss mån statliga lånegarantier. Det var ett sätt att finansiera det, för man kunde inte gärna räkna med att bygga ett koppel av broar över Öresund för att därmed upprätthålla konkurrensen. Det är gravt fel att säga att vi inte vill göra något mot monopol. Tvärtom har jag nog i den här kammaren slagits mer än de flesta för en skarp konkurrenslagstiftning, inte minst på de här områdena där det finns betydande risker. Vi ser hela tiden olika typer av skadliga konkurrensbegränsningar och missbruk av marknadsdominerande ställning. Det vill till att vi följer med i lagstiftningen. Jag vågar säga att Näringsdepartementet är väldigt långsamt med att reagera. Jag skulle vilja se betydligt mer kraft för att komma fram. När det gäller distributionsnäten ut från tätorter till villaområden och liknande vill jag se konkurrensneutralitet mellan olika bolag - privata bolag. Vi ser att det är det uppbrutna monopolet som skapat den enorma investeringsvågen i Sverige. Jag tror på initiativet. Jag tror på stimulansen från staten. Jag tror vidare att det är viktigt att inte binda fast sig vid en teknik utan att vi är neutrala i förhållande till tekniken i och med att den går så fort. Det finns många som hävdar att det kommer att vara andra system än de vi just för dagen har som tar hand om distributionen ut till villaområden och ibland i glesbygden. Jag tror att det vore bättre att förhålla sig neutral där. Jag är ändå glad att vi är ense på ett antal centrala punkter.
Fru talman! Jag vet inte om vi är så ense på så många centrala punkter. En punkt kanske är synen på att stomnäten inte är det största problemet, den största frågan. Jag håller också med om att transportnäten kommer därefter. Men den tredje punkten säger ju Per Westerberg och Moderaterna inte någonting om alls, nämligen hur man ska lösa situationen ute hos människor, inne i väggen hos människor. Det är det som är problemet. Jag vet att Per Westerberg också vet att om det är så att man låter privata aktörer lösa detta med att få in det i väggen hos människor, då kommer de privata aktörerna att kräva en motprestation från människorna, nämligen att de ska vara bundna till just den aktören. Är det inte, Per Westerberg, ungefär det vi kallar ett monopol? Då är frågan: Vet Per Westerberg det? Och hur tänker han och Moderaterna i så fall undvika det? Hur kommer han att se till det här? Jag kan nämna hur det är hemma hos mig. Jag har kabel-TV. Jag gillar att se på den franska kanal 5 - eller gillade, ska jag säga. Plötsligt plockade operatören bort den. När jag ringde och klagade sade man: Ja, det var inte så stor efterfrågan. Och jag kan alltså inte få tillbaka den. Det är för att jag är fast hos en lokal monopolist. Det är den situationen som näringsministern håller på att skapa genom att ge statliga pengar till att skapa lokala monopol. Då är min fråga till Per Westerberg: Vad tänker Per Westerberg göra åt det?
Fru talman! Jag tror att man måste använda sig av konkurrensrättsliga grepp här. Precis som när det gäller samtrafik inom ett antal andra områden måste man ge möjlighet till konkurrens i fråga om transportnäten och också i fråga om innehållet och de som opererar näten. Det är det som delvis har gjorts när det gäller mobiltelefonin, men som inte är fullföljt från departementets sida. Det gäller t.ex. att man ska kunna byta leverantör. I Lennart Daléus fall gällde det innehållet i TV-utbudet. Där hoppas jag att vi kan få mer stöd, för jag gillar vare sig statliga eller privata monopol. Och jag kan försäkra att jag inte har större tilltro till att ett statligt monopol löser det här. Tvärtom ser jag dålig dynamik i det. Jag vill att vi ska kunna ha konkurrens. Men det förutsätter lagstiftning som framtvingar konkurrens när det ofta nog bara finns en lina in i huset. Det gäller såväl teletråden, som vi hoppas få ett lagförslag om inom kort, som många andra av de här dragningarna.
Fru talman! Men vad är detta? Per Westerberg kan inte mena detta. Han ser ju vilka problem näringsministern har för att få Telia att släppa till. Då är det ett redan existerande nät, ett redan existerande system. Hur tror Per Westerberg att näringsministern med hjälp av lagstiftning i förväg dels ska kunna få privata aktörer att bygga ut nät, dels lägga en hämsko på hur de egentligen får använda den investering de har gjort? Per Westerberg kan inte tro att detta är möjligt med mindre än att det blir en märklig lagstiftning och sedan en väldig massa statliga pengar som läggs i att skapa detta privata monopol. Kan vi inte vara överens om att det inte är så det ska gå till? Låt infrastrukturen vara statlig, precis som i fråga om de svenska vägarna. Volvo ska inte äga vägarna i Sverige. Det ska staten göra, så att Volvo, Saab, Fiat och vad det nu kan vara kan åka på vägarna och erbjuda oss tjänster.

Herr talman! Jag har en fråga till finansministern. Över två miljoner svenskar pensionssparar. De lägger undan en slant för att kunna ha den på ålderns höst och för att utjämna inkomsterna över tiden. Detta är ju något som statsmakterna genom åren har sett positivt på, och man har särskilda regler för en avdragsrätt, alltså en uppskjuten beskattning. För en kort tid sedan föreslog en utredning att dessa avdragsmöjligheter skulle avskaffas. Om detta genomförs tror jag att det skulle få stora konsekvenser för det långsiktiga sparandet i samhället och för många människors möjligheter att planera för sin ålderdom. Jag tror att det skulle vara av mycket stor vikt om finansministern kunde ge ett definitivt besked om att människor inte behöver oroa sig på den punkten och att avdragsrätten för pensionssparande kommer att finnas kvar. Kan finansministern lämna ett sådant besked i dag?
Herr talman! Det förslag som åberopas är den s.k. finansmarknadsutredningen som är gjord av förre riksbankschefen Bengt Dennis. Det är ett förslag som handlar om både avdragsrätten och kapitalbeskattningen. De är nära förknippade med varandra. Jag kan nämna att regeringen har inga planer på att ändra den beskattningen, men vi kommer självfallet att lyssna på de synpunkter som kommer in under remissomgången.
Herr talman! Jag tror att det skulle vara utomordentligt viktigt om finansministern ville ge ytterligare skärpa åt det svaret. Att regeringen i dag inte planerar någonting är möjligen en sak. Men jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt om finansministern ville ge ett klart besked till alla de pensionssparare som finns att avdragsrätten kommer att bestå när det gäller pensionssparande. Kanske ska svaret tolkas på det viset. I så fall är jag glad. Jag skulle vilja be finansministern att göra ett förtydligande på den punkten för att underlätta för alla de människor som sparar på det sättet och för de människor som planerar att börja spara och för att värna det långsiktiga sparandet i samhället som helhet.
Herr talman! Det finns önskemål från olika håll om lättnader i kapitalbeskattningen. Det innebär samtidigt också, eftersom det är kopplat till avdragsrätten, en diskussion om både kapitalbeskattningen och avdragsrätten. Jag kan bara konstatera att regeringen för närvarande inte har några planer att ändra när det gäller den här typen av beskattning och den här typen av avdragsrätt. Men självfallet vore det helt fel av regeringen om man har tillsatt en särskild utredning att inte ens låta utredningsförslag få remissbehandlas.
Herr talman! När man är ute och åker och besöker framför allt mindre högskolor i landet tycker jag att man hos ledningen ofta möter en oro för att det finns en minskad mobilitet bland professorerna mellan högskolorna och till de mindre högskolorna. Det verkar som om incitamenten inte räcker till för att skapa en, som jag tror att vi alla kan vara överens om, nödvändig och viktig mobilitet. Det verkar som om man behöver öka incitamenten för professorer att söka sig just till de mindre och medelstora högskolorna. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om han gör samma iakttagelse som jag, om det är på det sättet, och vad han tänker göra åt det.
Herr talman! Jag delar helt Lennart Daléus åsikt om vikten av rörlighet i den akademiska världen. Det är viktigt att vi ser till att forskare inte bara har sin forskarutbildning och sedan sin forskarbas vid en och samma högskola utan att vi har ett flöde mellan högskolorna. Det som vi har sett under de senaste åren och som vi ser under de kommande åren är ju en kraftig ökning av antalet professorer på alla våra högskolor i och med den reform som är gjord, dvs. att professorsutnämning i dag framför allt är ett tecken på att man har nått till professorsnivå och att det inte är en tjänst i sig. Den ökningen sker vid alla våra högskolor. Senast häromdagen var jag vid Borås högskola som nyss hade haft en professorsinstallation och kraftigt ökat antalet professorer. Rörlighetsfrågorna kommer vi att återkomma till i framtida propositioner, bl.a. i den forskningspolitiska propositionen.
Herr talman! Det finns en liten specialfråga här, och det är en fråga som vi har diskuterat alldeles nyligen här i kammaren, nämligen det som heter IT. Det håller på att uppstå en bildning av en gruppering av professurer som kan relateras till IT-frågorna på samma sätt som vi under en tid hade en gruppering för arbetsmiljöfrågor, och under en annan tid har energifrågorna också haft en särskild ställning i den akademiska världen. Något liknande kan vara på väg att hända, och då kan man också få lite av en geografisk snedfördelning av den kompetensen och den inriktningen. Jag ska ställa samma fråga här. Gör utbildningsministern samma iakttagelse som jag, och i så fall, vad tänker han göra åt det?
Herr talman! Först och främst ser vi en kraftig förstärkning av forskningen på samtliga våra högskolor, inte bara i form av professorsutnämningar utan också i form av fler disputerade lärare. Det är riktigt. Det är också riktigt, som Lennart Daléus säger, att IT-frågorna har fått en ökad tyngd i den akademiska världen. Högskoleverket gjorde alldeles nyligen en översikt över hur det såg ut med IT utbildningar. Det visar sig vara en mycket större omfattning på dem än vad man kan tro i förstone, inte bara vid de traditionella universiteten utan också vid de nya högskolorna. De kännetecknas inte av att kallas för civilingenjörsutbildningar i dag utan det kan vara magisterexamen med inriktning mot IT. Sedan har vi också en del av våra starkaste IT fästen på mer otraditionella ställen. Karlskrona/Ronneby har ju utvecklats till att bli ett för landet väldigt viktigt centrum för IT-forskning och IT
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern som rör beskattning av riskkapitalbolag i Sverige. Det finns i dag problem för många svenska riskkapitalbolag när det gäller beskattningen av de reavinster som man gör när man omplacerar sitt kapital till nya företag. Detta har fått till följd att många svenska riskkapitalbolag har sina legala säten utomlands, t.ex. i Holland. Nu senast hörde vi att t.o.m. Investor kommer att lägga sitt nya IT-bolag i Holland. Det finns många andra kända bolag som har gjort detsamma, t.ex. Icon, Spray, osv. Problemet är att beskattningen av reavinster är bättre i Holland. Jag vet att det finns en utredning som ser över detta problem här i Sverige. Finansministern har själv sagt att den utredningen kommer att lägga fram förslag nu i vår år 2000, förslag som skulle kunna innebära att man slopar reavinstbeskattningen av näringsbetingade aktier. Eftersom det nu är vår undrar jag när utredningen kommer att vara klar?
Herr talman! Jag kan inte ange någon exakt tidpunkt. Men den kommer att vara klar under det första halvåret. Det handlar inte bara om utredningens förslag, utan det handlar också om att vi inom EU har ett stort arbete på gång för att minska s.k. skadlig skattekonkurrens företagen sinsemellan. Det har funnits ungefär 300 förslag från olika länder som man har tittat på, och Sverige har haft bara ett fåtal av dessa förslag. Merparten handlar alltså om skattelagstiftning i andra länder som är skadlig för konkurrensen, och det är bra ur svensk synpunkt om EU kan ta ett rejält tag för att se till att vi får en skattesituation mellan företagen i länderna som inte är skadlig för t.ex. svensk företagsamhet.
Herr talman! Den utredning som ska titta på slopandet av reavinstbeskattning för näringsbetingade aktier har ingenting att göra med den skadliga skattekonkurrens som finansministern åberopar i sitt svar, så jag frågar återigen: Är det verkligen säkert att den här utredningen kommer med sitt förslag före den
Herr talman! Jag utgår från att utredningen följer sina direktiv, och då kommer man att lämna sina förslag under första halvåret i år.
Herr talman! För inte så fasligt länge sedan hade vi en debatt här i kammaren angående jämställdhetskonsekvenser av maxtaxa på dagis. Efter, såvitt jag förstår, vad som framkommit i radio och TV tänker regeringen lägga fram ett konkret förslag om maxtaxa inom barnomsorgen, om än något modifierat. Jag skulle vilja veta hur jämställdhetsministern ser på maxtaxan ur en viss aspekt, nämligen hur det här systemet kommer att gynna kvinnor som vill gå upp i arbetstid och deras möjligheter att göra så. Såvitt jag förstår är det också så att man avser att lägga fram förslag om ytterligare en pappamånad - ett förslag som debatterats här tidigare och som har väckt stor entusiasm bland oss som jobbar med jämställdhetsfrågor. Jag skulle vilja veta lite grann om resonemangen bakom detta och när regeringen avser att i så fall lägga fram ett sådant här förslag.
Herr talman! Som Martin Nilsson påpekar är budgeten ännu inte färdig; vi har ju inte lagt fram den. Att gå in på detaljer vore därför kanske fel. Å andra sidan har ju mycket läckt ut. Som jämställdhetsminister kan jag ändå säga att det kommer att bli en mycket bra budget, just i ett jämställdhetsperspektiv. Jag skulle nog våga drista mig till att säga att det på det familjepolitiska området kommer reformer som vi inte sett på decennier. Vi vet redan en del. Barnbidraget höjs. Sedan har vi maxtaxan. Arbetslösas barn kommer att ges möjlighet att gå på dagis, likaså syskon till nyfödda barn osv. Vi är överens om att maxtaxan, även så som den nu blir utformad, kommer att vara ett mycket fint bidrag till jämställdheten. Pappamånaden kan jag bara glädja mig väldigt mycket åt. Den stämmer så väl överens med jämställdhetspolitiken och den förskjutning av fokus från en ren kvinnopolitik till mer av männens ansvar. Det här passar väldigt väl in, så i alla fall hittills är jag väldigt nöjd.

Herr talman! För några månader sedan var jag i Dalsland och det framhölls av många kommunala företrädare att läget var bekymmersamt för vägarna. Men detta gäller inte bara Dalsland. Det är många som framhåller det här. Därför har det varit en viktig fråga för oss i arbetet med att knepa och knåpa för att få ihop den budget som vi så småningom ska presentera för riksdagen. Även om näringsministern här och nu hade stått i denna talarstol skulle också han ha fått lov att hänvisa till den kommande budgeten. Både han och jag kan säga att vi är mycket väl medvetna om problemen och att vi kommer att hantera dem i den kommande budgeten.

Herr talman! Jo, vi är medvetna om detta, också om den speciella vinkling som Marianne Andersson tog upp med infrastrukturen och hur det ser ut för näringslivet. Men det är inte bara en fråga om det totala väganslaget - anslag för underhåll osv. - utan det handlar också om hur man i regionen fördelar dessa anslag. Det måste man också komma ihåg. Jag tycker att detta är en viktig fråga som jag minns att vi särskilt diskuterade när jag själv besökte Dalsland.

Herr talman! Nyligen har en särskild utredning avlämnat sitt betänkande om just fastighetstaxeringen. Det kommer att skickas ut på remiss i dagarna. Jag utgår från att även den här typen av problem kan hanteras i samband med utredningens betänkande.
Herr talman! Såvitt jag är informerad är det så att just Fastighetsskatteutredningen rör boendeskatter och annat och att man inte ska ta upp det här. Men det är möjligt att det inte är så. Vi hoppas mycket på det. Eftersom vi nu tycks enas om en utbyggnad av vindkraften till 10 terawattimmar och eftersom så många människor är väldigt entusiastiska inför vindkraftens möjligheter tycker jag faktiskt att det här motverkar syftet. Vi måste förenkla, inte försvåra. Om man på den förenklade självdeklarationen kan påföra skatten för villor och sommarstugor borde man kunna göra det också för ett underlag på 3 000-4 000 kr för en industrifastighet. Det rör sig, som sagt, om en skatt på ca 10 kr.
Herr talman! Jag lovar, Helena Hillar Rosenqvist, att det i samband med vi i höst i och med budgetpropositionen ska diskutera hela fastighetstaxeringen - ett betänkande har nu kommit och ytterligare ett kommer under maj månad - finns skäl att titta också på den här delen, så jag tror att det här kan behandlas i det sammanhanget.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till jordbruksministern, som ju också är ansvarig för jämställdheten. För några dagar sedan uppdagades att många timoch deltidsanställda har berövats sin tjänstepensionsrätt därför att den avtalats bort. Oftast är det kvinnor som är deltidsanställda eller timanställda. Såvitt jag kan förstå strider det här mot sunt förnuft, skulle jag vilja säga, och också mot de regler som finns i EU. Vi kan bli fällda i EU-domstolen. Om jämställdhetsministern delar min uppfattning, vilka åtgärder är regeringen då beredd att vidta för att återföra den här tryggheten och tjänstepensionsrätten till de deltidsanställda - oftast kvinnor?
Herr talman! Det här är en fråga i första hand för Mona Sahlin men rent generellt kan jag väl säga att deltidsarbetet är ett problem ur många aspekter. Det här är en aspekt. En annan och kanske lika viktig aspekt är att under sin aktiva tid har dessa kvinnor väldigt små möjligheter att kunna leva på sin lön. Därför har regeringen vidtagit ett antal åtgärder för att ge deltidsarbetande företräde när det finns mer tid i ett företag eller på en arbetsplats. Det viktiga och det grundläggande för att uppfylla det vi kallar för jämställdhet är att vi ska kunna leva på vår egen inkomst oavsett om vi är kvinnor eller män. Till det aktuella exemplet vill jag bara hänvisa till att det är ett arbete som måste göras tillsammans med EU, eftersom vi nu inte enligt vad jag läst i tidningen - jag har bara läst det den vägen - uppfyller EU:s direktiv. Jag förutsätter att det arbetet pågår på Näringsdepartementet.
Herr talman! Visst kan man se detta ur olika aspekter. Jag hoppas att jag inte kan tolka jämställdhetsministern så, att hon möjligen delar uppfattningen man ska försöka att pressa fram fler och fler heltider. Det är i och för sig rätt. Men det finns ju människor som vill jobba deltid och ha en flexibel arbetstid. Man pressar ju fram fler heltider om man avtalar bort tjänstepensionsrätten. Då tvingar man människor till heltid. Jag ska väl inte uppfatta att regeringen är inne på den linjen? Det vore förödande sett till ett flexibelt arbetstidsschema. Det finns också en tid före år 1995. Vad ska vi göra för att lösa trygghetsproblemet?
Herr talman! Grunden för vår jämställdhet är att både kvinnor och män ska kunna ha ett arbete och försörja sig själva, ha sina egna pengar och därmed sin egen frihet. Det är grunden. Vi vet att många kvinnor, för det är ju dem vi talar om i praktiken, i dag är tvingade att jobba deltid. Det gäller inte minst inom den offentliga sektorn, och inte minst beroende på en schemaläggning som är gammalmodig. Det är därför som regeringen har sagt att när det uppstår mer tid på en arbetsplats ska denna i första hand erbjudas dem som vill ha mer tid för att vi på så vis ska få fler heltidsarbetande. Sedan finns det ett litet antal som vill arbeta deltid, och det ska man naturligtvis respektera. De kan ha olika skäl för det. De ska inte diskrimineras på det sätt som nu har uppenbarats.
Herr talman! Jag vill ställa min fråga till förra utrikesministern och nuvarande vice statsministern. Här i riksdagen och i regeringen har vi intresserat oss mycket för Östeuropa och inte minst de baltiska staterna och deras frigörelse från det sovjetiska förtrycket. Det har en djupt mänsklig sida. Det har också en materiell sida. Miljöfrågorna kring Östersjön är mycket besvärande. Det har avsatts rätt mycket pengar - den s.k. Östersjömiljarden - för att kunna skapa redskap för att rena havet. Regeringen gjorde en stor poäng av att det inte bara skulle bli ren miljö utan också massor med jobb. Det visade sig att av de 55 projekt som är presenterade är det bara tre eller fyra som ger något tiotal jobb. Min fråga är: Avser regeringen att ser över detta, vad det beror på att det har gått snett, och om man kan få igång arbetet så att det ger både god miljö och jobb?
Herr talman! Vi har ett ganska omfattande allmänt bistånd till de baltiska staterna, om vi bara tar den kretsen. Där är det utvecklingen i de länderna som är viktigast. Det är någonting som vi har ömsesidig nytta av. Utöver det stora biståndet har vi också vid två tillfällen fattat beslut här i riksdagen om den s.k. Östersjömiljarden. I tillägg till att man ville ha utveckling i de Östersjöländer som får del av detta bistånd skulle vi också gagna sysselsättningen i Sverige. Det här är inte alltid helt enkelt att hantera. Det finns många uppenbart positiva projekt som man gärna vill satsa på i våra grannländer runt Östersjön men som kanske till en mindre del leder till sysselsättning i Sverige. Det är inte alltid helt lätt att se hur man ska matcha dessa två saker. Vi får se detta lite som en lärperiod. Det är självklart att vi ska dra slutsatser av den utvärdering som nu har varit om den första Östersjömiljarden. Det finns många slutsatser man kan dra. En av dem är att det inte ledde till så många jobb som vi hade räknat med i Sverige.
Herr talman! När det gäller den principiella inställningen tror jag att vi har ensartad uppfattning vice statsministern och jag. Det är naturligtvis riktigt att det är svårigheter att dra i gång nyheter på det här området. Det är särskilt viktigt att planera utlandsaktiviteter extra noga. Det har vi talat mycket om de senaste veckorna. Min poäng är att det är viktigt att man ser över detta och inte nöjer sig med att det är svårigheter så att vi kan fullfölja. Visst var det en ganska stolt deklaration som regeringen gav när det gällde att kunna ordna både god miljö och rätt mycket jobb. När det inte har stämt vill jag närmast heja på regeringen att ändå försöka att få tempo i detta. Risken finns att mycket pengar kan rinna i planeringsstadier, i konsultarvoden och annat. Jag tror att det är viktigt att det också går vidare till det konkreta. Östersjön är i stort behov en renare miljö, och både Sverige och andra länder är i stort behov av fler nya jobb.
Herr talman! Jag vill vända mig till jämställdhetsminister Margareta Winberg med en fråga. Vi har en lagstiftning som säger att företag med mer än tio anställda är skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan. Nu har bl.a. JämO tittat över situationen i landet. Det visar sig att lagen inte efterlevs på det sätt som man kanske skulle tycka vore lämpligt. Det kanske i första hand gäller mindre privata företag. I många sammanhang handlar det om att informationsinsatserna inte har varit fungerande eller inte tillräckligt stora. Många företag känner helt enkelt inte till att man ska upprätta en plan. Winberg om hon är informerad om att situationen är på detta sätt och vad man från regeringens sida är beredd att göra.
Herr talman! Vi är mycket väl medvetna om situationen, och jag kan bara beklaga att den föreligger. Det gäller både den och mycket annat som har med jämställdheten på arbetsmarknaden att göra, och inte minst den lönediskriminering som sker av kvinnor. Av båda dessa skäl har vi haft en utredning om jämställdhetslagen. Den har varit ute remiss. Nu kommer vi den 31 mars att ha en hearing i frågan. Lagrådsremissen ska gå i väg, och propositionen till riksdagen kommer i maj. Här kommer båda aspekterna att belysas. Min ambition är att lagen ska skärpas för att bättre se till att parterna får ett verktyg - det är parterna som äger frågan på sitt vis - så att vi kan nå en bättre jämställdhet på arbetsmarknaden.
Herr talman! Det är naturligtvis positivt att man ska skärpa lagen. Det viktigaste är väl ändå att ge de verktyg som behövs så att lagen kan efterlevas. Det handlar som jag ser det om informationsinsatser och kanske också om att ge exempelvis länsstyrelser ökade möjligheter att se till att lagen efterlevs. Man kan där också ha viss typ av informationsverksamhet och backa upp de företag som jag tror vill ha hjälp med de frågorna.
Herr talman! Jag delar uppfattningen som Marie Engström har. Vi kommer också när förslaget förhoppningsvis antas av riksdagen att genomföra informationsinsatser om den nya jämställdhetslagen. Vi överväger också - det är bara ett övervägande, och vi har ännu inte fattat någon definitivt beslut - att se över jämställdhetsexperternas roll ute på länsstyrelserna för att man där skulle kunna ta ett mer aktivt ansvar för företag, myndigheter och andra som är arbetsgivare ute i länen.
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern, och jag vill anknyta till den fråga som tidigare ställdes angående pensionssparandet. Den utredning som har presenterats av Bengt Dennis oroar naturligtvis en stor del av den svenska befolkningen som sparar i pensionssparande. Det skulle vara mycket glädjande om finansministern kunde ge ett besked om att inga förändringar kommer att vidtas från regeringens sida när det gäller möjligheten och rätten att dra av i deklarationen för de omkostnader som finns i samband med pensionssparande.
Herr talman! Det händer att jag får kritik för att jag upprepar mig. Jag får utan tvekan stora möjligheter att återfå den kritiken, eftersom jag får samma fråga en gång till. Jag kan tyvärr inte lämna annat svar till frågeställaren än att det svar som jag lämnade för en kvart sedan gäller fortfarande.
Herr talman! Det är möjligt att finansministern får kritik, och den är också befogad eftersom vi som ställer frågorna upplever att vi inte får något svar. Därför vidhåller jag min fråga: Kan finansministern garantera att ingen försämring kommer att göras för pensionsspararna?
Herr talman! Jag tar risken och upprepar svaret en gång till och ber frågeställaren att lyssna noga. Svar nr 1: Regeringen planerar inte någon skatteförändring på det här området. Svar nr 2: Det betänkande som är utsänt på remiss ska självfallet behandlas på vanligt sätt. Det är två mycket tydliga och enkla svar som kan tas emot av alla.
Herr talman! I gårdagens Metro kunde vi läsa att delar av deklarationsgranskningen ska läggas ut på privata företag. Vad tycker finansministern om det? Kommer sekretessen att kunna garanteras då?
Herr talman! Självfallet kan myndigheterna inte lägga ut myndighetsutövning på annan organisation eller annat företag. Jag utgår ifrån att i den mån myndigheterna delar ut tjänster handlar det om sådan verksamhet som inte innebär myndighetsutövning. Det är utomordentligt viktigt att alla krav som finns i samband med myndighetsutövning kan uppfyllas. Jag har ingen kännedom om det enskilda fallet som Susanne Eberstein frågade om, men jag utgår ifrån att myndigheterna inte lämnar ut myndighetsutövning till annan för genomförande.

Herr talman! Jag har en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Det är i dag en mycket lång kö till Svensk Bilprovning. Kön sträcker sig fram till semestern i juli månad. Då är min fråga kort och gott: Finns det några diskussioner och planer inom regeringen för att man ska klara av denna kaotiska situation genom att konkurrensutsätta Svensk Bilprovning?
Herr talman! Den frågan är av det slaget att den bör riktas till näringsministern. Men jag är inte säker på att han kan svara på den. Det är inte så att vi i regeringen i detalj styr Svensk Bilprovning.
Herr talman! Regeringen kan vidta åtgärder för att Svensk Bilprovning ska bli konkurrensutsatt, så att det blir fler aktörer på marknaden. På så sätt kan man se till att köerna försvinner.
Herr talman! Just i det här fallet råder det inte någon absolut monopolsituation. Det finns också privata aktörer på den här marknaden.
Herr talman! Jag har i min hand 14 sidor med blanketter, blanketter som den svenske bonden har att fylla i, och det här är bara en del av det totala antalet blanketter. Måste den svenske bonden fortsätta att finna sig i att jobba med alla dessa blanketter? Faktum är att detta avskräcker människor från att ägna sig åt bondeyrket. Det finns svårigheter med rekryteringen och svårigheter med att behålla folk inom bondeyrket. Måste man fortsätta att leva med det här?
Herr talman! Detta är en fråga som vi har diskuterat förut, Harald Nordlund och jag, och vi är båda väldigt överens om att detta borde gå att förenkla, dock kanske inte fullt ut med den nuvarande jordbrukspolitiken. Vi är dessbättre också överens om att en avreglering av jordbrukspolitiken skulle lösa detta problem. Vi försöker emellertid att inom ramen för nuvarande krångliga jordbrukspolitik genomföra förenklingar. Men det är inte vi på departementet som gör det, utan det görs av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Det går framåt, men kanske lite sakta. Å andra sidan får vi komma ihåg att jordbruket är ett område inom EU där det förekommer en hel del fusk. Det är då kanske inte så konstigt att man kräver en ganska stor kontroll.
Herr talman! Till detta kommer ju - enligt vad vi har kunnat läsa i medierna under den senaste tiden - exempel på att bönder har gått miste om pengar därför att de har fyllt in blanketter på ett felaktigt sätt. Man har satt kryss på fel ställe eller inte satt kryss och därmed gått miste om ganska stora belopp. Är detta någonting vi kan göra någonting åt på kortare sikt? Jag förstår att ett avskaffande av blankettdjungeln kommer att ta tid. Men den här sortens felaktigheter i systemet - jag vill kalla det så - måste ju avskaffas omgående. Är det möjligt?
Herr talman! EU-medlemskapet medförde för t.ex. Jordbruksverket att man fick anställa ytterligare 500 personer, från 300 till över 800 anställda. Dessa personer har till stor del uppgift att kontrollera. Det har i sin tur lett till att Jordbruksverkets tidigare mera servicebetonade verksamhet har minskat. Det pågår en diskussion om hur det hela ska organiseras i framtiden för att Jordbruksverket och dess personal ska kunna återgå till den serviceroll som man hade tidigare. Det betyder att man också skulle kunna hjälpa bönderna mera, svara på frågor och hjälpa dem att fylla i blanketter så att de inte går miste om pengar. Men det är klart, vi har de regler som vi har och den kontroll som finns, och den behövs säkert på många håll. Då får man också leva med den. Återigen: Det försvinner väldigt mycket pengar i det jordbrukspolitiska systemet, därav kontrollen.
Herr talman! I dag har vi ett läge där vi får ett alltmer kluvet land, landsbygd kontra storstadsområde. En viktig orsak till detta är att förutsättningarna för svensk lantbruksnäring har försämrats. Via politiska beslut har man kommit i en sämre konkurrenssituation gentemot omvärlden. Vi fick ett besked av regeringen tidigare, att man vid halvårsskiftet skulle börja lätta lite på den s.k. skatteryggsäcken. Man skulle plocka bort 330 miljoner. I dag kan man läsa på Internet att ministern inte tänker fullfölja detta. Nu handlar det bara om 220 miljoner i lättnad i förhållande till tidigare utlovade 330 miljoner. Man plockar alltså bort 110 miljoner mindre från jordbruksnäringen. För det första undrar jag: Är dessa uppgifter riktiga? För det andra undrar jag: På vilket sätt tänker ministern, om detta är riktigt, ge kompensation? Löftet står ju kvar om att man skulle lätta på trycket för svenska bönder. På vilket annat sätt tänker ministern agera för att lösa den här situationen?
Herr talman! Det här handlar om skattelättnader vad avser olja och el. Vi har fattat beslut här i riksdagen om att just den delen ska tas bort. Vi har uttryckt det så att jordbruket ska likställas med tillverkningsindustrin. Nu har vi tittat på detta, och vi har försökt att finna former så att det inte ska bli alldeles ohanterligt för skattemyndigheterna. Det gäller framför allt på elsidan. I dag är det ca 4 000 tillverkningsföretag som har denna skattelättnad. Till dessa skulle det komma 86 000 jordbruksföretag. Det är inte rimligt med den mängden och att tillskapa den byråkrati som skulle krävas. Därför har vi försökt att hitta en smidig lösning på detta problem, en lösning som inte väsentligt avviker från den som vi har när det gäller tillverkningsindustrin.
Herr talman! Det viktiga för Sveriges bönder att få besked om i dag tror jag är om regeringen inte tänker uppfylla löftet att lyfta bort 330 miljoner. Nu handlar det om 220 miljoner. Det är alltså stor skillnad - 110 miljoner som ytterligare tynger jordbruksnäringen. Till detta kommer att regeringen också höjde dieselbeskattningen vid årsskiftet. I stället för att plocka bort de här stenarna ur ryggsäcken har man plockat i en sten, och nu låter man de stenar ligga kvar som man faktiskt lovat att plocka bort. Jag kan inse att det finns ett byråkratiskt problem med detta. Då blir min andra fråga: På vilket annat sätt tänker ministern nu agera så att det löftet kan genomföras i praktiken? Det handlar om 110 miljoner ytterligare för att svenska bönder ska ha möjlighet att stå starka i konkurrensen med omvärlden och därmed också möjligheter att fortsätta verka på landsbygden. Det är en central fråga för att klara detta med boende och sysselsättning på landsbygd.
Herr talman! Vad vi diskuterade och beslutade var att likställa jordbruket med tillverkningsindustrin vad avser de här två sakerna. Det löftet håller vi. Att Dan Ericsson nu drar upp en siffra kanske är mindre intressant, för vad det gällde var likställigheten mellan de två olika områdena, och de blir likställda.
Herr talman! Jag har en fråga till utbildningsministern angående antagningsreglerna till högskolor och universitet. I dag kan man bli grundbehörig att läsa på högskola fast man inte har betyget Godkänd i ämnet svenska. Reglerna tillåter ju att man inte klarat en viss procent av gymnasiepoängen, men reglerna säger ingenting om vilka ämnen det handlar om. Nästa år, efter poängförändringarna i gymnasieskolan, kommer man att få ha Icke godkänd i ännu fler ämnen. Då kommer det t.ex. att bli möjligt att bli högskolebehörig utan att ha betyget Godkänd i svenska plus ett annat ämne.
Herr talman! Den svenska traditionen när det gäller behörighet till högskolan är att ha så öppna dörrar som möjligt till vår högskola, att studenter även själva ska kunna bedöma om de klarar av högskolestudier eller inte. Det har varit en stark tradition, vilket också gör att vi kan rekrytera breda grupper till högskolan. Det är önskvärt att ytterligare förstärka denna möjlighet att rekrytera nya grupper. Regeringen har ju aviserat att också frågorna om högskolebehörighet kommer att tas upp i samband med skolministerns arbete med en ny gymnasieexamen. Jag räknar med att till riksdagen sent i höst kunna lämna en proposition i frågan.
Herr talman! Det finns andra möjligheter, t.ex. att man kan visa att man har skaffat sig kunskaper på annat sätt, men när vi nu har regler som säger att man ska vara godkänd i 90 % av det som man har läst i gymnasieskolan, är redan det en begränsning. Då hade det väl varit ett mycket tydligare budskap till våra elever i gymnasieskolan att svenska och de övriga kärnämnena är så viktiga att det är de som man ska vara godkänd i för att få läsa på högskolan.
Herr talman! Den tradition vi har av att i så stor utsträckning som möjligt hålla öppna dörrar till högskolan tycker jag är en väldigt viktig tradition, för det innebär att människor får chansen till högre studier utan att vi reser en massa hinder av olika arter. Sedan ska man naturligtvis ha fullföljt sin gymnasieutbildning. Det är en självklarhet. I och med de regler som vi har i dag om att 90 % av gymnasieutbildningen ska vara godkänd, vågar jag säga att det i praktiken är mycket svårt att hitta någon på högskolan som inte är godkänd i svenska. Det är naturligtvis så att de allra flesta är godkända. Jag är mycket tveksam till att göra skärpningar i högskolebehörigheten utan att det finns väldigt goda och klara skäl för detta. Vi kommer att återkomma till riksdagen med vår bedömning senare i höst, i samband med propositionen om en ny gymnasieexamen.
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern. Alla delar av samhällslivet - den offentliga sektorn, företagsamheten, organisationslivet och hushållen - är ju beroende av en frisk och engagerad kreditmarknad. Man behöver ta lån för investeringar, man behöver omsätta lån efter en viss tid och man behöver helt enkelt en bra relation till kreditgivare och finansmarknadens aktörer. De senaste månaderna har vi nåtts av besked om att nya lån som förfaller till betalning har stoppats på grund av att kommunen har gjort en ansökan till kommunakuten. Vissa kommuner förvägras lån därför att de gjort en ansökan hos kommunakuten. Enskilda hushåll förvägras lån därför att de bor i glesbygd. Deras hus anses inte tillräckligt kreditvärdiga. Och kvinnor förvägras lån till företagande i högre utsträckning än män. Avser finansministern att vidta någon åtgärd, analysera situationen och försöka att få till stånd ett samtal med Sveriges banker och kreditinstitut?
Herr talman! Det är oerhört viktigt med en skarp konkurrens på kapitalmarknaden och att det finns många möjligheter för den som söker lån. I dagens Sverige finns det fler möjligheter än på mycket länge. Det finns också en bra konkurrens. Den kan alltid bli bättre. En av de utredningar som förut åberopades här, Finansmarknadsutredningen, under ledning av förre riksbankschefen Bengt Dennis, har en rad förslag som ska kunna skärpa konkurrensen på området. Det är ett sätt att på ett effektivt sätt försöka ge tillgång till lån för dem som söker sådana.
Herr talman! Tror finansministern att enbart konkurrensdugligheten, som finansministern redogjorde för, räcker när man gör nya kreditvärderingar och betraktar glesbygder som döende, inte trovärdiga, trots att äkta makar har jobb, kan visa upp löneinkomster, alltså kan reda sig i eget hus och betala för sig? Det finns flera exempel på att kommuner förvägras lån trots att de tvingas genomföra investeringar. Borde inte detta vara tillräckligt bekymmersamma tecken för att finansministern ska vidta åtminstone en extraordinär analytisk åtgärd?
Herr talman! Det är riktigt, som Kenth Högström säger, att det inte räcker med insatser bara på den privata kapitalmarknaden utan att det också behövs andra insatser. På den samhälleliga sidan har vi exempelvis företaget ALMI Företagspartner som ger kvinnolån. Kenth Högström tar ju upp att det är viktigt att kvinnor får chans till lån för företagsamhet. Jag är medveten om att det också under den behandling som ska ske det närmaste kvartalet av exempelvis kommunernas ekonomi via Kommundelegationen kan vara en del problem. Det finns anledning att titta närmare på de problem som Kenth Högström tar upp.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till vice statsministern, därför att frågan berör flera ministrar. Det gäller en vädjan om hjälp till Kosovo som framförts av många, bl.a. av lord Robinson som besöker oss här i dag och av höga FN-tjänstemän. Det är ett enormt behov att få hjälp där nere med lag och ordning samt med uppbyggnad av administration. Man behöver administratörer, domare, poliser och fängelseadministratörer. FN har tyvärr inte fått några pengar för detta, och kanske är behovet större av de här tjänstemännen än av bara pengar. Denna vädjan har framförts flera gånger, som jag förstår, till försvarsministern och hans medarbetare. Man har också försökt att ringa till andra ministrar, till andra departement, för att få i gång en dialog om detta. Vad jag förstår har det inte hänt någonting. Det är viktigt att det förs samtal flera ministrar emellan för att det ska hända någonting, för att vi ska kunna ge denna ohyggligt angelägna hjälp. Därför är frågan naturligtvis: Avser regeringen och särskilt vice statsministern att agera i denna fråga?
Herr talman! När man har en kontingent militärer på ett ställe får de väldigt mycket uppmärksamhet, och det har vi i Kosovo. Man glömmer gärna bort att Sverige är en mycket stor biståndsgivare till Kosovo. Vi tar med svenska pengar hand om flyktingar som återvänder. Med svenska pengar och svenska poliser på plats är vi med och utvecklar rättsväsendet. Räddningsverkets förre chef Lennart Myhlback är där och sköter helheten av administrationen. Det är alltså många svenskar som är direkt engagerade, naturligtvis med statliga pengar, skattebetalarnas pengar. Jag kan ha respekt för att man inte känner till allt det här eftersom så mycket fokus kommer på det militära.
Herr talman! Vid ett besök i Kosovo för några veckor sedan talade jag bl.a. länge med Lennart Myhlback. Han är en av de personer som har talat mycket om detta. Jock Covey som är Kouchners närmaste medarbetare beskrev situationen när det gäller biståndspengarna. Och det är generöst, det håller jag med om. Det är över 500 miljoner kronor. Men de går tyvärr till andra verksamheter. Det här är att direkt utlåna tjänstemän eller att underlätta för att tjänstemän kan komma iväg till Kosovo och göra nytta. Och det är bråttom. Man är förtvivlad. Det gäller även den svensk som faktiskt är högsta polischef i Kosovo, som särskilt har definierat det här problemet väldigt tydligt. Och det är inga länder som kommer till skott. Därför tycker jag att det vore fantastiskt om just vårt land kunde vara det land som lyckades komma en bit på väg med det här, så att det inte bara så att säga rings mellan departementen.
Herr talman! Jag vet inte om vi talar förbi varandra eftersom vi är överens om att Sverige faktiskt har ett mycket omfattande bistånd. Bistånd utförs av människor, ofta svenskar på plats. Detta att hävda att vi inte har svenskar på plats har jag lite svårt att förstå. Sedan kan det förvisso vara på det viset att en del nyckelpersoner är svåra att få loss. På den punkten kan vi i Sverige, med vårt trygghetssystem och allt vad vi har, känna att vi ibland är lite trögare än vad en del andra länder är. Men beskriv det inte som att Sverige inte gör mycket stora insatser i Kosovo, för det är inte med sanningen överensstämmande.
Herr talman! Jag ska ställa en fråga till jordbruksministern. De senaste veckorna har ett statligt utredningsförslag valsat runt i medierna som har väckt mycket starka känslor hos våra kobönder. Utredningsförslaget säger att bönderna ska få betala en miljöavgift för att korna släpper ut metangas. Korna är ju idisslande djur och alla idisslare släpper ut metangas som bildas när grovfoder bryts ned i våmmen. Kan man minska på gasen eller få bort den? Ja, man kanske kan minska lite grann på den om man ger korna mindre grovfoder. Värt att komma ihåg i det här sammanhanget är också att vi gärna vill se fler Kravbönder i landet. För att bli godkänd Kravbonde måste man ge mycket grovfoder. Hur går det här ihop med miljötänkandet? Hur går det ihop att vi vill ha många Kravbönder men vi vill inte ha metangasutsläpp? Om förslaget går igenom kommer det att ge signalen till kobönderna att vi inte vill ha några kor i Sverige. Dödsstöten för bönderna har nästan varit redan nu, så min fråga till jordbruksministern är: Kommer ministern att stoppa det här förslaget?
Herr talman! Jag visste inte ens, måste jag erkänna, att det var en utredning. Jag trodde att det var ett skämt när jag läste om det i tidningen. Jag kan inte tänka mig att vare sig jag, någon i min närhet eller någon i denna riksdag skulle vilja införa ett sådant förslag.
Herr talman! Det gläder mig. Jag tittade efter om det var den 1 april när jag läste det i tidningen. Men sedan stod det även ett par dagar senare. Det har också väckt ganska stor uppmärksamhet i Norrland, som jag kommer ifrån. Det vore tacknämligt om jordbruksministern på något sätt kunde gå ut och dementera det här, för det är faktiskt ganska stor oro runtom i landet.
Herr talman! Det går inte en vecka utan att man kan läsa mycket överraskande uppgifter i medierna. Man kan också lyssna och höra detta. I dag har en fullständigt häpnadsväckande nyhet läckt ut. En svensk hög marinofficer - namngiven - har överlämnat kartor till Nato över hur den svenska flottan har minerat de svenska farvattnen. Om man var med och kommer ihåg hur det var 1985 när ett antal höga marinofficerare inte hade förtroende för landets dåvarande statsminister blir detta än mer . Jag vet inte vilket ord jag ska använda för att det inte ska bli för starkt. Min fråga är: Har vice statsministern och eller regeringen hunnit fundera över det här? Vad gör man när nu sådana här fullständigt groteska uppgifter kommer fram?
Herr talman! Jag delar Arne Kjörnsbergs oro, för att använda ett diplomatiskt språk i det här sammanhanget. Nu vet vi ju inte ens om uppgifterna är tillförlitliga, om de är sanna. Det första man ska göra i ett sådant här sammanhang är att inte bara lyssna på vad som sägs utan att ta reda på hur det faktiskt är. Skulle det ligga någon sanning i det här måste man verkligen fördjupa denna undersökning. Det är inte bara fråga om att det är groteskt handlat av de här personerna. Det måste också hanteras juridiskt, för så här är det faktiskt inte lagligt att bete sig. Nu har vi ju en del utredningar på gång vad gäller sådant som marinen har varit med i. Det gäller framför allt ubåtar. Det kommer försvarsminister Björn von Sydow att redogöra för alldeles om en stund här i kammaren. Det kan ju hända att den här frågan kommer upp även då.
Herr talman! Det har varit flera jordbruksfrågor. Men jag vill fortsätta med att ställa en fråga till jordbruksminister Margareta Winberg. Dels ställde Dan Ericsson en fråga, dels sade Margareta Winberg att det försvinner pengar i det jordbrukspolitiska systemet. En summa som har försvunnit gällde ett majoritetsbeslut som riksdagen fattade, som vi inte gillade. Det innebär att man flyttar fram datumet för utbetalning av arealersättning från den 30 november till den 31 januari. Det gör man därför att EU:s krav är att 95 % av utbetalningen ska vara gjord då. Detta tar bort ungefär 50 miljoner från Sveriges lantbrukare bara i ökade räntekostnader. Jag undrar om en teknik för att uppnå budgetbalans ska vara så enormt teknisk att människan glöms bort. Var finns skulden till jordbrukarna i detta som blir av med 50 miljoner kronor?
Herr talman! Enligt EU:s regelverk är detta möjligt. Vi har en tidsperiod när vi kan betala ut de här pengarna. Av olika skäl, inte minst av det skäl Ulla Britt Hagström talar om, har vi valt att lägga det på andra sidan årsskiftet. Jag är medveten om att detta för en del kan innebära att man mister pengar. Men vi gör inget fel. Det är fullt möjligt att välja period själv och vi har valt att göra så här av lite olika skäl.
Herr talman! De här ersättningarna är ju den svenske bondens faktura för utfört arbete under året. Det är många olika avgifter som koncentreras för den svenska lantbrukaren i slutet av året. Det är räntor, amorteringar, försäkringar osv. Det har tidigare varit en påfrestning att få detta i slutet av november. Jag undrar om jordbruksministern känner till någon annan grupp som genom ett beslut kan drabbas på det sättet att man blir av med 50 miljoner kronor som egentligen är för utfört arbete, just av budgettekniska skäl. Detta har ju drabbat en yrkesgrupp.
Herr talman! Nej, det finns säkert ingen annan grupp som är i motsvarande situation därför att det inte finns någon annan grupp i vårt land som får så mycket bidrag från EU som just bönderna. Man får väl också sätta in det i sammanhanget. Det är ett mycket stort återflöde. Bönderna var den grupp i Sverige som gynnades mest av EU-medlemskapet, det ska vi komma ihåg. Därför finns det naturligtvis ingen annan jämförbar grupp.
Tack. Därmed är frågestunden avslutad. Det är ytterligare ett antal som har begärt ordet, men vi har en ny aktivitet om en minut.

Herr talman! Debatten om kränkningar av svenska vatten har periodvis varit väldigt intensiv. Påstådda och verkliga kränkningar har sysselsatt politiker, militärer och journalister från tid till annan. Det finns många frågor - besvarade och obesvarade. Var det ubåtar eller inte? Från vilket land kom dessa båtar och varför befann de sig på svenskt territorium? De s.k. typljuden har dissekerats och undersökts. Var det ubåtar eller sillstim? Ända sedan början av 1980-talet med den s.k. Utöincidenten har frågan om undervattenskränkningar i svenska vatten varit en återkommande fråga i den svenska debatten. Detta accentuerades ytterligare när den ryska ubåten U 137 gick på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona 1981. Undervattenskränkningar och indikationer om kränkningar har undersökts av två kommissioner. Den första, Ubåtsskyddskommissionen, vars uppgift i första hand hänförde sig till incidenter i Hårsfjärden år 1982, lämnade sin rapport 1983. Den andra, Ubåtskommissionen, fick ett mer heltäckande uppdrag att utvärdera och analysera ubåtsfrågan från Kommissionen pekade på två frågor som borde utredas vidare. Den ena frågan gällde möjligheten att med modern bildbehandlingsteknik göra analyser av fotografier i samband med den s.k. Karlskronaincidenten år 1984. Regeringen gav ett uppdrag till professor Gösta Granlund vid Linköpings universitet att analysera bildmaterialet. Han återkom i december 1998 med beskedet att det inte varit möjligt att förbättra fotografiet så att det kan utgöra relevant underlag. Den andra frågan gällde det s.k. typljudet. Sedan år 1984 hade marinen registrerat en ljudeffekt som så småningom gavs benämningen typljudet. 1995 tillsatte Försvarsmakten en utredning om typljudet i syfte att skapa klarhet i vad som orsakar ljudeffekten. I årsredovisningen för 1999 överlämnade Försvarsmakten en rapport över utredningen. I rapporten säger Försvarsmakten att det är ställt utom allt rimligt tvivel att typljudet vid ett inspelningstillfälle frambringats av sillstim. Sammanfattningsvis har, enligt Försvarsmakten, tidigare utredningar visat att typljudsliknande effekter kan komma från ubåt, kölvatten och, med nu tillförda kunskaper, också från fiskstim. År 1995 lämnade Emil Svensson en rapport som består av hans samtalsuppteckningar från rysksvenska ubåtssamtal som pågick från 1992 till 1994. År 1996 fick en grupp ledd av Lars-Erik Lundin i uppdrag att genomföra en säkerhetspolitisk granskning kring kränkningarna av svenska vatten under perioden 1980-1995. De två sistnämnda har i mycket begränsad omfattning varit offentliga. Herr talman! Den 7 mars i år presenterades två reportage, dels i Dagens Eko, dels i TV-programmet Striptease, där man bl.a. påstod att officerare i marinen beslutat om gemensamma övningar med Natoländer och att man släppt igenom ubåtar från Natoländer. Striptease hade också en intervju med förre försvarsministern Caspar Weinberger, som uppgav att Nato regelbundet skickat in ubåtar på svenska vatten. Enligt Weinberger skulle detta ha godkänts av svenska myndigheter. Försvarsmakten och Regeringskansliet att undersöka om det fanns belägg för dessa påståenden. Regeringskansliet har enbart koncentrerat sig på uppgifterna från förre försvarsministern Caspar Weinberger. Jag har i dag tagit del av de undersökningar som gjorts av Regeringskansliet och Försvarsmakten. I det skriftliga materialet inom Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet finns inget stöd för de påståenden som sagda redaktioner presenterat från intervjun med Weinberger. Från svensk sida har inga utländska ubåtar fått tillåtelse att på svenskt territorium få testa det svenska försvaret. Förutvarande försvarsministrar eller statssekreterare har aldrig hört talas om att något sådant förekommit. Regeringen har också varit i kontakt med den amerikanska administrationen, Pentagon, för att få klarhet i om förre försvarsministern Weinbergers uttalanden i svensk TV har någon relevans. Amerikanarnas svar är entydigt - det har inte förekommit någon sådan amerikansk verksamhet. Försvarsmakten har bl.a. undersökt om det förekommit kontakter mellan svenska marinen och företrädare för vissa Natoländer. Där framkommer att marinen eller Försvarsmakten inte försökt ingå överenskommelser om övningsverksamhet utan regeringens medgivande. Undersökningen visar också att det inte träffats några avtal med Nato om att testa Sveriges förmåga att bl.a. upptäcka främmande undervattensfarkoster på svenskt territorialhav. Däremot har det framkommit uppgifter om några övningar med främmande makt där formella regeringsbeslut saknats. Det gäller två övningar med Storbritannien, en på 1960-talet och en på 1980-talet. En särskild övning skulle också ha ägt rum i början på 1990-talet med Finland. Försvarsmakten kommer, liksom Regeringskansliet, att gå vidare för att kartlägga bakgrunden till övningen med Finland - en information som kom ÖB till del för endast två dagar sedan. I dag nås vi av nya uppgifter via medierna som säger att marinofficerare lämnat ut hemliga handlingar. Skulle dessa påståenden vara riktiga är det mycket allvarligt. Låt mig också understryka att om en del av de uppgifter som nu lämnats i medierna vid en närmare granskning verkligen visar sig stämma kan det givetvis bli aktuellt att lämna över delar av detta ärende för rättslig prövning. Herr talman! Regeringen anser att det är hög tid att göra ett bokslut över det som har varit. Det finns dock fortfarande stenar att lyfta på. Det är viktigt att vi får slut på de spekulationer - politiska och militära - och uttalanden om enskilda händelser och hemlighetsmakeri som förekommit under åren. I och med dagens beslut och offentliggörandet av rapporterna är det mesta i ubåtsfrågan öppet för såväl forskare som journalister för en öppen granskning. Det första steget i detta är att regeringen i dag beslutat offentliggöra Emil Svenssons rapport, med vissa begränsade undantag, och den s.k. Lundinrapporten i dess helhet. Det andra steget är att regeringen kommer att tillsätta en enmansutredning. Uppdraget kommer att ges till en av våra mest framstående diplomater, vår nuvarande Washingtonambassadör Rolf Ekéus. Utredningen ska bedöma det politiska och militära agerandet i ubåtsfrågan från 1980 och fram till i dag. Utredningen ska analysera och utvärdera hur regeringen och Försvarsmakten och andra berörda myndigheter som hanterat undervattenskränkningar agerat och de indikationer som funnits sedan början av 1980-talet. Utredningen ska också analysera beslut och beslutsunderlag som legat till grund för politiska ställningstaganden och ageranden samt hur underlagen har tagits fram. Utredaren ska också utvärdera vilken påverkan tidigare kommissioner och utredningar har haft för både politiska och militära ställningstaganden. Att det har förekommit kränkningar vet vi redan. 1995 års ubåtskommission var enig om att kränkningar förekommit 1981, 1982, 1988 och 1992. Det vi bör koncentrera oss på nu är hur och vad som gjordes. Återigen finns det många frågor. Hur påverkades politiken, politikerna och i sin tur debatten? Vad betydde militärens agerande och uttalanden? Mediernas betydelse, agerande och slutsatser är ytterligare en fråga. Herr talman! Utredningen kommer självfallet att få möjlighet att ta del av all tillgänglig skriftlig och muntlig information, både politiska och militära källor. Det är dags att korten läggs på bordet, så att vi får en så heltäckande bild som möjligt av vad som skett och varför.

Herr talman! Det är bra att riksdagen har fått den här redogörelsen, och det är i och för sig lovande att regeringen tar några initiativ för att skapa ännu mera information. Det passar alldeles utmärkt att det sker en dag som denna - det har denna morgon i floden av täta rykten framförts uppgifter som får sägas vara sensationella. Den fråga som vi väl har anledning att ställa oss är väl om vi inte just nu behöver en bredare genomgång av vad som har hänt både i form av ubåtskränkningar och vad avser Sveriges relationer till andra länder, framför allt till stormakter. Vi har från vår sida velat stödja tanken på att få en neutralitetskommission, som skulle göra klart det arbete som förra gången avbröts 1969 och få det hela belyst i ett sammanhang. Det som nu händer, att vi var och varannan vecka får uppgifter i medierna och ibland en redovisning av den här typen, tror jag inte räcker. Frågan är alltså: Borde inte regeringen nu vara beredd att tillstyrka de förslag som finns, bl.a. i form av motioner här i riksdagen, om att tillsätta en neutralitetskommission vars arbete inkluderar frågan om ubåtarna och belyser det som hänt från 1969 och fram till dags dato?
Herr talman! Det är klokt att nu göra en genomgång, som med nödvändighet måste kunna använda den information och de kunskaper som vår underrättelsetjänst har. Det är klokt att detta kan knytas till en så välrenommerad utredningsperson som ambassadör Min åsikt är att när det gäller en bredare analys av svensk och för övrigt också annan säkerhetspolitik är forskning en bättre väg framåt. Vi har forskargrupper som arbetar med projekt av typen "Sverige under kalla kriget", och min bedömning är att både frågor och svar gör sig bättre och blir föremål för en bättre samhällsdiskussion om de kommer fram på - låt mig kalla det så - det pluralistiska sättet. Regeringens inriktning är naturligtvis att om forskargrupper vill ha tag i material, bör det i så stor utsträckning som möjligt kunna ske, även om det ligger ganska nära vår tid.
Herr talman! Om jag förstått försvarsministern rätt avviker regeringens uppdrag i dag till Ekéus från de tidigare på två punkter. För det första har man valt att vända sig till en mycket välrenommerad person, men dock endast en enda person i stället för en något bredare grupp. För det andra inskränker sig uppdraget om jag förstod rätt till ubåtsuppgifterna. Min fråga gick ut på att man skulle få en bredare genomlysning av vad som har hänt och kanske äntligen få klarlagt vad som ur neutralitetssynpunkt har hänt i Sverige efter 1969, då man tillsatte en ny neutralitetskommission.
Herr talman! Jag vidhåller att det när det gäller att bedöma en så bred frågeställning som vårt lands väg under låt oss säga 20 år är klokt att ha ett pluralistiskt förhållningssätt. Detta har forskningsgrupper som ställer olika frågor i olika teoretiska perspektiv, kanske också med delvis olika material och forskningsmetoder. Det ger enligt min åsikt en mer allsidig bild av något så brett som Bo Könberg är ute efter.

Herr talman! Ja, jag anser att det på grundval av den metod som Ubåtskommissionen valde, nämligen en naturvetenskaplig-teknisk, finns anledning att stå kvar vid uppfattningen att det vid några tillfällen - jag har nämnt några - har förekommit kränkningar. Jag anser också att kommissionen drog rätt slutsats när den konstaterade att det icke på dess grundval går att göra någon s.k. nationalitetsbestämning. Jag anser att det är en naturvetenskaplig-teknisk metod som har fört hela denna bevisfrågeställning framåt. Det är den väg som borde ha varit helt dominerande under hela den tid som dessa förlopp har förevarit. Det gör att det enligt min bedömning icke finns någon möjlighet att i dag utpeka någon nation bakom de kränkningar som ägde rum och som konstaterades av Ubåtskommissionen. Hur ska man gå vidare? Jag tyckte att jag uppfattade att Göran Lennmarker menade att det i en kommission skulle sitta politiker som skulle dra slutsatser. Det är just det som min invändning gäller. Forskare bör lägga fram det som de kommer fram till. Sedan är det självklart upp till debattörer och politiker att göra sina politiska bedömningar av vad som har skett i svensk historia och utveckling. Jag anser inte att ett insättande av politiker i en sådan här kommission höjer trovärdighet och allsidighet i den naturliga process som ska finnas i varje demokratiskt samhälle, nämligen att i efterhand granska hur vi valde väg.

Herr talman! Det uppdrag som regeringen avser att ge ambassadör Ekéus är just av bredd. Det syftar till att sätta in den politisk-militära relationen under alla dessa år i ett bredare sammanhang. Man ska också diskutera vad de olika incidenterna och påståendena om incidenter ledde till. Det låter sig väl göras bredare, men till det här är knutna bl.a. uppgifter som fortfarande bör vara sekretessbelagda. Jag menar att just begreppet bred, som Göran Lennmarker använder, i verkligheten står med en bra samhällsvetenskaplig innebörd för pluralism, att man ställer olika frågor, att frågorna angrips med skilda metoder och att det sker under forskarnas vetenskapligt-etiska ansvar.
Herr talman! Det är bra att regeringen vill göra bokslut i ubåtsfrågan. Men det är en fråga som inte har tagits upp, och det är om det har förekommit eventuella s.k. budgetubåtar. Jag tycker att det finns all anledning att även titta på den biten. Nu undrar jag om försvarsministern har tänkt titta över även den biten.
Herr talman! Jag uppfattar Thomas Julins fråga så att han undrar om det har förekommit indikationer som kan ha till syfte att från Försvarsmakten plädera för ökade ekonomiska satsningar. Min bedömning är att enligt det uppdrag som ambassadör Ekéus ska få har han full möjlighet att just bedöma den militära försvarsmaktens meddelanden, sätt att argumentera för och kring sin verksamhet och hur skilda regeringar och Sveriges riksdag har bedömt sådana argument. Som jag uppfattar frågeställningen kommer det att vara fullt möjligt för ambassadör Ekéus att göra en granskning av det fenomen som Thomas Julin antyder kan ha funnits.
Herr talman! Det är bra att man även ska titta på den biten. Med budgetubåtar menar jag även fall där militären har startat ett stort pådrag utan att det egentligen från början har funnits några riktiga indikationer.

Herr talman! Jag vill passa på att tacka försvarsministern för en god och fullständig redogörelse. Jag har ett par frågor. Den första fråga jag skulle vilja ta upp handlar om en kommentar till det försvarsministern redovisade vad gäller konstaterandet att främmande ubåtar har kränkt vårt lands territorium vid ett antal tillfällen. Det gläder mig att regeringen delar den uppfattning som Ubåtskommissionen kom fram till 1995. Också där finns en central fråga som försvarsministern inte vill svara på och som måste vara central också i det fortsatta utredningsarbetet, nämligen frågan om nationalitetsbestämning. Jag noterar att andra ledamöter av regeringen inte har samma allvarsamma förhållningssätt till den här frågan som försvarsministern. Bl.a. uttalade sig Margareta Winberg för två veckor sedan på ett sätt som är missriktad skämtsamhet. Jag skulle vilja kalla det omdömeslöshet. Hon ifrågasätter det mycket gedigna arbete som bedrivits i de här frågorna under två decennier. Hon skriver i sitt veckobrev att de s.k. typljuden genom åren förändrats från att kunna nationsbestämmas till sovjetiska ubåtar till att bli minkar för att slutligen bli sillpluttar. Det tycker jag är ett förhållningssätt som enbart gynnar de politiska krafter som vill understödja det politiska resonemang som Thomas Julin redovisar och försöker beskriva hela frågan om ubåtskränkningarna mot vårt land under framför allt 80-talet som någonting som är påhittat för att kunna få fram högre försvarsanslag. Jag skulle gärna vilja att försvarsministern kommenterade Margareta Winbergs inlägg i debatten.
Herr talman! Det är riktigt att jag anser att Ubåtskommissionens betänkande på ett övertygande sätt argumenterar för att det har förekommit kränkningar. Det är möjligt att det kommer fram andra belägg, bevis, i annan riktning vid något annat tillfälle, men så är fallet i dag. Det jag vill understryka är att hela den här frågeställningen om nationalitetsbestämning icke är löst genom vare sig tidigare andragna s.k. belägg eller med den beläggssituation som vi har i dag. Jag menar då den teknisk-naturvetenskapliga vägen, som jag anser vara den absolut i särklass bästa vägen och som påminner om hur ett normalt rättsligt mål ska hanteras. Jag anser att de indicieresonemang som föreligger, exempelvis i den s.k. Lundinrapport som i dag förebragts, icke lämpar sig för att göra s.k. nationalitetsbestämning. Följaktligen är kärnpunkten: kränkningar har förekommit. De kan icke nationalitetsbestämmas.
Herr talman! Jag fick inget svar från försvarsministern på den fråga jag ställde vad gällde Margareta Winbergs uttalande. Jag måste säga att jag tycker att det är allvarligt att en ledamot av den svenska regeringen på ett så omdömeslöst sätt misstänkliggör både de resultat som man kom fram till i Ubåtsskyddskommissionen ledd av Sven Andersson och de resultat som Ubåtskommissionen kom fram till, ledd med det naturvetenskapligt-tekniska förhållningssätt som präglade denna kommissions arbete under ledning av Hans Forsberg. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att en regeringskollega till försvarsministern bidrar till att dra ett löjets skimmer över en av de svåraste säkerhetspolitiska frågor som Sverige utsatts för under de senaste decennierna.
Herr talman! Nu är det jag som har statsministerns uppdrag att redovisa både i regeringen och inför riksdagen regeringens ståndpunkt och bedömningar i frågan. Jag gör det på det sätt som jag är i tillfälle att få göra för riksdagens kammare här och nu.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till försvarsministern om regelverket för internationella kontakter och om det i de sammanhangen sker självständiga aktiviteter. Man har ju haft utländska kontakter och varit tillmötesgående. När vi i försvarsutskottet är ute och reser har vi också sett att det förekommer mycket internationell verksamhet. Man bildar vänorter runt Östersjön t.ex. och deltar i gemensamma övningar. Vilken koll har regeringen på dessa aktiviteter? Kan det här uppmuntra till självständiga aktiviteter som går utanför regeringens ram?
Herr talman! Överbefälhavaren och jag var överens för tre veckor sedan om att det här vara en fråga som bör undersökas vad gäller läget nu. ÖB har i dag för mig muntligen och med sin rapport redovisat att det förekommer, vill jag minnas, i båda riktningarna ca 5 000 internationella kontakter. Överbefälhavaren menar att sedan cirka något år tillbaka när vi gjorde en regeländring tillämpas reglerna korrekt. Det innebär i princip att övningar, besök osv. ska gå genom Försvarsmakten från lokala chefer till högkvarteret och ytterst avgöras av ÖB eller av den som ÖB sätter i sitt ställe och när det gäller övningar, besök osv. överlämnas till regeringen för prövning. Jag har i regeringen som föredragande rätt många sådana ärenden. ÖB nämnde i sin muntliga föredragning för mig i dag att man på någon punkt, just det som Stig Sandström tar upp, när det handlar om vänortsförband ibland kan ha satt frågetecken: Är det rent vänortsutbyte, eller har det i några fall inneburit övningsmoment tillsammans som i så fall borde har blivit föremål för en prövning ytterst av regeringen? ÖB kommer att tydliggöra gällande anvisningar för sina förbandschefer.
Herr talman! Jag tänkte ta upp en fråga om PFF övningar. Det är ungefär ett tiotal övningar per år, och de är ganska omfattande. Går det genom regeringen så att regeringen godkänner alla sådana övningar?
Herr talman! Ja, det går genom regeringen från fall till fall men mot bakgrund av en årlig plan där högkvarteret får börja planeringsprocessen. Det sker vanligtvis följaktligen i tre ställningstaganden; det sker inför huvuddokumentet, det sker inför den slutliga s.k. slutkonferensen och det kan också ske i form av att man ger t.ex. enskilda fartyg tillstånd att gå till främmande länder. Vi kan ju också ta till oss utländska fartyg. Jag har varit mycket noggrann med att regelverket ska vara absolut korrekt. Jag kan nämna att vad gäller t.ex. marinövningar så har vi fredsfrämjande scenarier och övningar med Finland m.fl. för att förbereda en PFF-övning som innehåller fler länder. Detsamma gäller Norge och Danmark, för att nu nämna några exempel. Det kan också vara övningar av annat slag som t.ex. gäller ubåtsbärgning där olika mariner hjälper varandra.
Herr talman! Jag ber också att få tacka försvarsministern för redovisningen från regeringen av vad det finns för substans bakom Caspar Weinbergers uttalande - även om det är en smula uppseendeväckande att ord står mot ord. Han har uppenbarligen ändå sagt detta, och samtidigt förnekar amerikanska politiska källor att någonting sådant skulle ha förekommit. Men okej, det är lugnande att det tydligen inte har varit något - ska vi säga - överenskommet intrång av det slag som det tidigare har sagts. Det är också mycket tillfredsställande att regeringen nu avser att gå vidare med en utredning som, som försvarsministern själv säger, ska ta fram alla kort på bordet i frågan. Från Centerns sida tycker vi också att det är bra med en så respekterad utredare som försvarsministern anförde här. Det är dock oroande uppgifter som kom i morse om att marinofficerare skulle ha lämnat ut uppgifter om minförsvaret på sydkusten till Nato. TT meddelandet i morse namnger den dåvarande inspektören för flottan såsom ansvarig för detta uppgiftsutlämnande. Det är uppseendeväckande, för att inte säga upprörande, om så är fallet och om det finns någon substans bakom detta. Jag utgår som sagt var från att den senaste uppgiften i dag också kommer att vara föremål för den utredning som försvarsministern utlovar, och att alla kort verkligen läggs på bordet. Det borde vara ganska lätt att spåra de här uppgifterna eftersom det finns namngivna personer i händelsekedjan.
Herr talman! Jag har i dag med ÖB också diskuterat den här uppgiften. Hans utredningsgrupp, som består av två personer, avser att kunna ta till sig och gå vidare med uppgifter som kan komma fram nu när ett antal andra uppgifter har kommit fram. Jag anser också att Ekéus kommande utredning kan innehålla en granskning. Det finns också anledning för våra jurister inom både Regeringskansliet och inom högkvarteret att överväga om detta kan vara fråga om någonting som behöver prövas rättsligt. Har preskriptionstider i så fall gått ut, etc.? Vi kommer att pröva de här uppgifterna.
Herr talman! Jag tillhör inte dem som brukar ta kammarens tid i anspråk så ofta för att yttra mig i vare sig den försvarspolitiska debatten eller andra, men jag hörde här för en stund sedan Moderaternas främsta försvarspolitiska talesman vara upprörd över att Margareta Winberg i ett kåseri, i någon annan egenskap hon har än att vara jordbruksminister, hade uttryckt sig om ubåtsaffärerna. Jag måste då säga att i likhet med Arne Kjörnsberg, som ställde en fråga till vice statsministern mot slutet av frågestunden, är jag den här dagen betydligt mer upprörd över de uppgifter som har lämnats på morgonen om att höga svenska marinofficerare har gett order om att lämna ut uppgifter av synnerlig vikt, som det sägs, för rikets säkerhet till Nato under 1970-talet. Jag hoppas i likhet med andra här att man verkligen borrar ordentligt i de här frågeställningarna från den utredning som nu ska ske. Jag tror inte att utredningen behöver ägna särskilt mycket uppmärksamhet åt Margareta Winbergs kåserier. Dem kan man nog lugnt lämna därhän, och ägna sig åt som privatperson. Men det är uppseendeväckande och upprörande - inte minst upprörande en dag då vi i denna riksdag har fört en lång försvarspolitisk debatt och fattat ett omfattande försvarspolitiskt beslut - om man verkligen från höga marinofficerare har handlat på det här sättet.
Herr talman! Svenska folket har rätt till sin historia - därom råder ingen tvekan. Vi vet att historien inte är tillräckligt utförligt skildrad, särskilt inte efter 1969. Det kommer löpande uppgifter som väcker förvåning både hos politiker, militärer och allmänhet. En konsekvens av detta är att dagens säkerhetspolitiska debatt förs på fel grund. Vi vet att en rad betydande förändringar skedde efter november 1969 i vår omvärld, men vi vet inte i vad mån detta påverkade den svenska regeringens agerande. Jag måste säga att jag är förvånad över försvarsministerns kritik mot formen i en neutralitetskommission. Dels fanns det en enighet hos socialdemokraterna om den första Neutralitetskommissionen och att den skulle kunna tillkomma, dels gav den allmänt sett värdefulla bidrag till kunskapen om den svenska neutralitetspolitiken. Formen har alltså prövats och funnits lyckosam - så varför avvisa den den här gången, försvarsministern? Jag tror också att detta är en fråga där det är viktigt, för att inte säga nödvändigt, med breda lösningar över partigränserna. Nu vet vi att det finns ett större antal partier i riksdagen som faktiskt förespråkar och vill rösta fram en ny neutralitetskommission. Även av det skälet förvånar det mig att försvarsministern väljer att gå sin egen väg och välja en smal lösning. Nog är det bra med vetenskapliga studier, men vad kan vara skadan med att införa en ny neutralitetskommission som får gå från november 1969 till november
Herr talman! Lennmarker var i sitt inlägg inne på detta med att det är politiker som ska sitta i en kommission. Det är just det som jag menar inte pekar på att man når den allsidighet, det djup och den parallellitet i frågeställningarna som tillhör samhällsforskningen och - för att ta det lite vidare - ett samhälles sätt att fråga om sin utveckling. Jag anser att goda argument fortfarande talar för att Sveriges samtids och nutidshistoria forskas om och diskuteras bäst på grundval av de metoder som forskningen använder. Därefter kan den politiska - låt oss kalla den för den utvärderande - diskussionen säkerligen bli bättre än kommissionsmetoden.
Herr talman! Nu är detta inte bara en fråga för Socialdemokraterna och regeringen, utan för riksdagens samtliga partier. Det förvånar mig möjligen lite att regeringen riskerar att dra på sig kritik för att man lägger locket på en möjlighet att få fram ny information. Jag vill fråga försvarsministern: Innebär hans ställningstagande att han är kritisk till det arbete som den första Neutralitetskommissionen utförde? Vi ser ju att svensk neutralitetspolitik under det kalla kriget har börjat bli som ett läckande såll, där det finns en yta och någonting annat under ytan. Den första kommissionen påvisade en del av detta, och gjorde därför en värdefull insats. Bl.a. felinformerades faktiskt riksdagen vid något tillfälle. Kan det inte finnas en poäng i att brett över partigränserna finna en bas för att titta vidare på detta. Det gäller perioden från november 1969, när regeringen Palme kom till, och fram till dess att muren föll i november 20 år senare - i november 1989.
Herr talman! Sten Tolgfors illustrerar just det som är problematiskt med en kommission. I en eller två meningar här i dag menar han sig ha fångat in vad denna kommission beskrev. Han lade fram det som kärnpunkten. Det är ett omfattande betänkande, som jag har läst. Huvudpunkten i det skulle mycket väl kunna sammanfattas på det sättet att den politik som fördes var en framgångsrik och korrekt politik för en demokratisk stat i alliansfriheten och med den dåtida neutralitetspolitikens förutsättningar. Jag menar att det sättet att försöka tolka en framställning om en nutidshistoria inrymmer just den ensidighet som vi har all anledning att sträva efter att undvika för att få ett bra samtal både om vad som har varit och vart vårt samhälle är, och bör vara, på väg.
Herr talman! Det är svårt att frigöra sig från misstanken att försvarsministern egentligen vill dölja något genom att han så envist håller fast vid att det endast är genom forskningen som den verkliga sanningen kan komma fram. Man kan fråga sig om försvarsministern därmed vill underkänna alla tidigare kommissioner vi haft, vare sig det har handlat om försvaret och ubåtskränkningar eller om Palmekommissioner. Är det så att bara för att det råkar sitta förtroendevalda eller s.k. politiker i dessa församlingar de är mindre trovärdiga? Det är en intressant uppgift som försvarsministern i så fall röjer. Förutsättningen för att sanningen över huvud taget ska komma på bordet är ju att man häver den sekretess som råder kring det här materialet, vare sig det nu är en kommission eller forskare som ska sitta och granska vad som faktiskt förevarit. Den neutralitet som regeringen sade sig företräda har ju vederlagts i alla fall på två ställen i den här senaste Neutralitetskommissionen. Därför är min fråga till försvarsministern: Är regeringen beredd att häva sekretessen kring dessa frågeställningar för att sanningen ska komma på bordet?
Herr talman! Henrik S Järrel försöker på nytt sammanfatta den s.k. Neutralitetskommissionen på ett sätt som jag menar är ensidigt. Han tar inte hänsyn till sammanfattningar och sammanställningar som pekar i annan riktning. Det är just detta som är problemet med en kommission. Den används som ett tillhygge. Så går det inte till när man använder vetenskapliga metoder. Låt mig sedan ta upp sekretessfrågan. Kärnpunkten i regeringens inriktning är att offentliggöra detta. Vi har offentliggjort den s.k. Lundinrapporten totalt. Vi har gått igenom den s.k. Svenssonrapporten, och jag har personligen arbetat med den in i detalj för att så mycket som möjligt ska kunna vara offentligt. Men det finns några element som inte kan vara det i ett mycket brett sammanhang där vi t.ex. också skulle ta in ett stort antal forskare. Det finns element av det slaget. Det gäller material i vår moderna historia. Man får väl egentligen säga att det kan handla om den Öppenhet och en hävning av sekretessen så långt som det över huvud taget är möjligt är inriktningen. På den här grunden välkomnar jag inte bara ambassadör Ekéus arbete utan även en samhällsdebatt med journalister och människor som är engagerade i de här frågorna och forskningen. Det handlar om att de forskningsprojekt vi nu har och även andra får ytterligare möjligheter att ställa sina frågor, anlägga sina perspektiv och ge sina svar och bidrag till detta.
Herr talman! Om det nu skulle ligga något i detta att höga marinofficerare utan regeringens och den högsta militärledningens vetskap har lämnat ut kartor över de svenska mineringarna i svenska farvatten, är det kanske lite naivt att tro att den uppgiften skulle kunna vederläggas. Det tjänar ju sitt syfte att den får förbli hemlig där den är. Det var bara en liten kommentar till det försvarsministern sade. Min fråga kvarstår. Vill försvarsministern göra skillnad på sekretessvärdet beroende på om det är en kommission eller fristående forskare som ska utföra uppdraget?
Herr talman! Jag anser att den valda formen, nämligen en person med den erfarenhet och integritet som ambassadör Ekéus besitter, gör det möjligt för honom att ha tillgång till allt material som över huvud taget finns. Däremot var det inte möjligt att i dag gå längre än vad vi har gjort när det gäller Emil Svenssons rapport. Jag vågar inte säga i procent hur mycket vi har offentliggjort, men det är mycket. Men det finns en del som förblir hemligt. Enligt regeringens bedömning bör det förbli hemligt av hänsyn till utrikespolitisk sekretess och försvarssekretess.

Herr talman! Jag vill fråga Lennart Daléus en sak. Vi diskuterar det regionala stödet som finns i IT propositionen. Jag tycker att man har hittat en bra variant. Låt oss ta Karlstad kommun som exempel. Där finns en tätort några mil utanför centrum. Om den kommunen vill bygga en förbindelse ut till företagare i Molkom t.ex., sker ju denna upphandling i konkurrens. Samtidigt får företagarna eller kommunen göra en egen insats motsvarande 50 %. Är inte det en ganska bra variant i stället för att bara pytsa ut de här pengarna som ett bidrag.
Herr talman! Är det inte så att Vänsterpartiet i ett tidigare sammanhang har talat om ett statligt banverk när det gäller IT-infrastrukturen? Vi kan kanske backa lite i historiken. Varför har man övergett denna tanke? Det måste finnas någon fundering kring det. Jag tror nämligen att ett sådant banverk som kan ha hand om infrastrukturen längst ut hade varit av värde. Sture Arnesson och jag måste väl ändå kunna enas om att det inte blir någon konkurrens på nätet om nätet där ute är förbehållet några privata ägare, några privata aktörer, när det gäller infrastrukturen. Det hjälper inte om man ger ett bidrag till kommuner eller enskilda människor som vill ansluta sig. De hamnar fortfarande i greppet på en lokal monopolist. Det är det som vi försöker undvika för att människor ska kunna använda den nya teknikens alla möjligheter med olika operatörer. Men Vänsterpartiet och näringsministern misslyckas med detta. Ni har fokus på fel konkurrensmöjlighet. Det är inte konkurrensmöjligheten där ute i infrastrukturen som är det viktiga. Det är konkurrensmöjligheten bland operatörerna som är viktig. Då hjälper alltså inte de här små fiffigheterna som Sture Arnesson talar om.
Herr talman! Jag undrar om Lennart Daléus hörde vad jag sade. Det här skulle alltså upphandlas i konkurrens, och det är bra. Det pressar priset. Sedan vill jag ställa en fråga. Centern har begärt den här remissdebatten i dag, men jag har inte förstått vad Lennart Daléus menar. Vad vill Centern egentligen? Står ni fast vid era 60 miljarder som i verkligheten kanske är 120-140 miljarder? Är det fortfarande det ni vill satsa? Är behovet verkligen så stort? Vill alla ha detta? Vad händer med skolan, vården och omsorgen om vi inte betalar av på statsskulden och pengarna går till detta? Jag tycker att detta är en vettig satsning som vi vill göra. Det är en början. Om det skulle visa sig att behoven är större, kan vi bygga på den här satsningen. Men vad vill Centern?
Herr talman! Att Sture Arnesson inte har förstått vad jag menar behöver inte nödvändigtvis vara mitt fel. Tydligheten i vårt besked kvarstår. Sälj Telia och använd 60 miljarder till statliga insatser i ett statligt ägt nät långt ute i accessdelen. Betoningen ska verkligen inte ligga på stomnät och transportnät. De klarar sig i all huvudsak själva. Att kommunen upphandlar detta i konkurrens av de olika infrastrukturaktörerna innebär inte att det råder konkurrens på nätet när det väl blir etablerat om nätet ägs av en aktör. Det måste finnas någon logik i detta. Sture Arnesson måste förstå tanken bakom att vi inte har privat ägda vägar här i landet. Vägarna ägs av staten för att det ska vara möjligt för oss alla att röra oss på dem, i konkurrens om man så vill. Sture Arnesson och regeringen - jag tvingas säga regeringen numera, eftersom näringsministern tycks ha tröttnat på att prata med oss här i riksdagen! Det finns naturligtvis med i satsningen från början att man har möjlighet att hålla nivån uppe under en överskådlig tid. Vi kan inte hålla på att lappa, bygga på och försöka dra nya snören om behoven ökar. Vi måste ha möjlighet till uppskalning. Det är därför som det statliga ansvaret ska finnas med från början. Underskatta inte möjligheterna! Sätt inte detta i motsatsförhållande till vård, omsorg och annat! Det är riktigt att de behoven finns, men Sverige har behov av att ta ett rejält kliv på det här området, med hjälp av pengar som vi alla har tjänat ihop i det statligt ägda Telia. Använd de resurserna! Jag tror inte att jag kan vara mycket tydligare på den punkten, Sture Arnesson.

Herr talman! Regeringens planerade utförsäljning av Telia i form av en proposition har nu äntligen kommit, liksom våren. Förvisso är det bättre än det förra förslaget, dvs. att slå ihop Telia och Telenor. Men det är ändå inte riktigt bra. Folkpartiets kritik kan sammanfattas med följande ord: för lite, för klent, för sent. Det är för lite på grund av att man begär bemyndigande från riksdagen att sälja ut högst 49 %, dvs. en minoritet av Telia. I en första omgång skulle det innebära en utförsäljning av ca 20 eller 30 %, av vad vi har hört av ministern. Det kommer sannolikt att ge den här politikerrabatten, som kan bli väldigt kännbar för skattebetalarna och som vi i Folkpartiet har varnat för från första stund. I gårdagens debatt på det IT-seminarium som flera av oss var på svarade näringsministern på en fråga från mig om vad detta med en politikerrabatt skulle kunna innebära. Han sade: Detta är ett påfund från vissa i riksdagen. Herr näringsminister, som inte behagar vara här, kan titta t.ex. i Dagens Industri i dag och se en del av marknadens bedömningar. Det är precis så som jag hävdade i går och som Folkpartiet länge har hävdat. Det är inte ett påfund från vissa i riksdagen. Om det nu är okej för näringsministern att sälja en majoritet av Telia - han hänvisar också till statsministerns uttalande i frågan - varför kan man inte säga det rent ut till marknaden och investerarna? Man skulle t.ex. kunna nämna ett årtal då majoriteten säljs ut, så att den här politikerrabatten, dvs. ett lägre pris, kan undvikas. Det räcker faktiskt inte att Björn Rosengren privat tycker detta. Vidare hyllar man ordet folkaktie. Men detta är inte preciserat på något sätt, vilket enbart gör det till en vag förhoppning än så länge. Jag skulle vilja att Björn Rosengren, som inte är här, preciserar vad man egentligen menar med detta. Hur många procent är regeringen beredd att vika t.ex. för privatpersoner? Herr talman! Slutligen vill jag säga att det kunde ha varit värre, men det blev inte speciellt mycket bättre med detta. IT-propositionen, som också begåvades riksdagen i går, är faktiskt en omfattande proposition. En del avsnitt är bra eller drar åt rätt håll. Det är utmärkt. Men det är mycket prat och lite handling, som flera har sagt tidigare i dag. Det är som käringen sade när hon klippte grisen: mycket skrik för lite ull. Svenska kraftnät ska t.ex. dra svartfiber genom Sverige i ett stomnät. Det snedvrider konkurrensen enligt vår mening. I stället för att använda privata aktörer använder man en statlig aktör för att bygga ut ett nät som de privata aktörerna kunde ha gjort för privata pengar. Varför ska vi gräva ned eller hänga upp statliga pengar i tråden, i näten, på stolparna när vi hade kunnat använda privata pengar? Ge marknaden en chans att agera först! Se sedan vad staten behöver göra efter det att marknaden har gjort sitt! Jag skulle vilja påstå att de storslagna regionala satsningarna hitintills mest är luft. Först ska det utredas. Ingenting är egentligen bestämt. Det kanske inte ens blir av, eller hur? En stor del av pengarna till att satsa på regionerna och regionalpolitiken tar man de facto från regionalpengarna, även om Björn Rosengren har gjort sitt bästa för att undvika att tillstå att så är fallet. Man har också ett antal diffusa löften om skattereduktion. Men vem ska få det här? Hur mycket ska man få? När och var ska man få det? Herr talman! Folkpartiet anser att även IT propositionen ger fler frågor än svar. Det är mer luddigheter än tydligheter, och det är fler statliga aktörer på marknaden. Den privata marknaden kunde mycket väl ha klarat det här. Det är som sagt mycket skrik för lite ull. Tack!
Herr talman! Det är egentligen tre saker som jag undrar över. Vi hör nu att det ska vara ett ansvar för staten först när marknaden har gjort sitt. Kan det inte, om man agerar på det sättet, bli så att några kommer i åtnjutande av den här tekniken lite senare, t.ex. de som bor långt ut, långt bort och ganska glest ute på landsbygden? Kan det möjligen vara på det sättet? Det är en av mina frågor. Mina andra frågor gäller sådant som jag har förstått att Eva Flyborg och Karin Pilsäter i Folkpartiet har sagt tidigare. Eva Flyborg sade ju så sent som i går, tror jag, att alla inte kommer att ha behov av att använda tekniken. Jag undrar om jag kan få lite klarhet i det. Vad betyder det att alla inte kommer att ha behov av att använda tekniken? Sedan undrar jag speciellt över den insikt som Karin Pilsäter, alltså Eva Flyborgs partikamrat, redovisade häromdagen. Hon sade att den statliga satsningen på bredbandsuppkopplingen är bortkastade pengar och att hushållen använder sådana elektroniska vägar mest för att kunna se på porrfilmer. Är det Folkpartiets uppfattning om vad den här tekniken kan komma att innebära för enskilda människor i enskilda hushåll?
Herr talman! Vi har sagt - och det har jag uttryckt här i dag - att vi tycker att marknaden först ska få göra ett försök att lösa detta. Vi vet alla i dag att vi bara är i början av en våldsamt dynamisk marknad. Den nästan exploderar av kraft och olika initiativ varje dag. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man ger just de privata aktörerna tid att göra detta. Jag tror att det kan ta ett, två eller tre år innan de allra flesta av oss har de här bredbandsmöjligheterna. Jag tycker att det är värt att spara skattebetalarnas pengar, alla dessa miljarder, för att se vad marknaden själv kan investera, Lennart Daléus. Det som Lennart Daléus tog upp och citerade från i går känner jag inte igen ordagrant. Men jag har i stort sett sagt att alla inte kommer att vilja använda och ha samma behov av Internet överallt hela tiden. Det tror jag fortfarande inte. Det är väl upp till Lennart Daléus, mig och oss alla om vi över huvud taget vill koppla upp oss på Internet. Alla har inte det intresset och kommer inte heller att ha det intresset. Det är upp till varje människa själv att besluta. Vi ska väl ändå inte göra en statlig storsatsning à la Frankrike med Minitel i varje rum i varje hushåll. Det visade ju sig vara en gigantisk felsatsning från statens sida. Det hoppas jag verkligen inte att Lennart Daléus menar. Jag svarar noggrant på alla frågor som ställs. Men den tredje frågan skulle gälla ett uttalande som Karin Pilsäter hade gjort för någon dag sedan. Jag har själv inte hört det. Det skulle förvåna mig mycket om hon över huvud taget har sagt detta. Jag har svårt att egentligen hitta något svar, men om hon har sagt det här så tror jag inte att hon menade det så som det lät. En sådan uppfattning har vi aldrig haft i Folkpartiet i alla fall.
Herr talman! Det senare är inte mycket att fördjupa sig i. Ibland förleds man kanske av tanken. Det är ju en skillnad mellan att göra av med pengar och att investera dem. Vi talar om att investera statliga resurser för att åstadkomma någonting. Detta ska sedan naturligtvis kunna betalas av på vanligt sätt. Den investeringen låter sig knappast göras av privata företag som ska få tillbaka alla pengar inom överblickbara perioder på tre år. Satsningen blir då inte sådan att den kommer alla människor i landet till godo. Jag tycker att det ligger något bestickande i det som Eva Flyborg säger om att man först ska se hur marknaden gör. Efter två, tre år märker vi kanske om några inte kommer i åtnjutande av detta. Tror inte Eva Flyborg att det då uppstår något av en tudelning i landet? Några får väldigt snabbt tillgång till detta och kan skapa näringsliv, vara aktiva, ha utbildningsmöjligheter och mycket annat. Andra står utanför och väntar i någon mening. Kan det inte vara så att de som står utanför i själva verket är de som bäst behöver detta? Arbetslösa, ungdomar som behöver distansutbildning, äldre människor som behöver tillgång till den nya tekniken. Ser inte Eva Flyborg några sådana risker om vi gör det som Björn Rosengren vill, låter det hela ske i marknadens regi?
Herr talman! Alla ska ha samma möjligheter. Samtidigt har det ett ohyggligt högt pris, de 6-120 miljarder som Centerpartiet vill satsa. Det vill inte vi. Vi vill att marknaden ska ges en chans att göra sina investeringar i stället för att staten ska hänga upp miljarder i stolpar eller möjligtvis gräva ned dem i marken. Efter det att marknaden har haft sin chans att lösa problemen tycker jag att staten ska gå in och undersöka på hur många ställen vi inte har en tillfredsställande lösning och där ta ansvaret för att titta närmare på vad staten kan hjälpa till med. Det kommer att ge en väsentligt lägre kostnad och faktiskt en högre takt. Om staten går in med investeringar kommer det att lägga en hämsko på de privata initiativen och investeringarna. Det blir alltså dyrare och långsammare om staten går in med sina investeringar i stället för att låta marknaden göra sitt först.

Fru talman! Jag välkomnar det förslag som har till mål att Sverige som första land blir ett informationssamhälle för alla. Miljöpartiet de gröna anser att skolan och samhället har ett ansvar för att informationstekniken blir begriplig och tillgänglig för alla och inte leder till ökade kunskapsklyftor i samhället. De förslag som finns i propositionen är väl avvägda och ska närmare utformas under det kommande halvåret. Jag tycker att det finns en balanserad syn på vilka aktörer som ska satsa på en IT-utbyggnad. Jag säger definitivt nej till den bredbandssocialism som Centern står för. Vi låter nämligen den heta IT-branschen visa sina muskler genom att vi inte klampar in med ett statligt bredbandsverk som prompt ska prångla ut fiber till varje stuga, oavsett om det finns en efterfrågan eller inte. Hur Centern kan se monopolet som en snabb lösning för IT-utbyggnad är förvånande. Inte var det så att Televerket på sin tid fixade den nya telefontekniken AXE till alla hushåll på kort tid. Nej, det dröjde flera decennier innan det var utbyggt i hela Sverige, trots det statliga Televerket. Varför kan inte Centern tänka sig att samverka med den expansiva IT-branschen och låta den stå för teknikutvecklingen? Ska vi även förstatliga de företag som utvecklar de tjänster som ska skickas runt som nollor och ettor? Menar Centern att staten ska lägga sig i även vilka tjänster som erbjuds på nätet? Vi menar i propositionen att staten ska vara ett föredöme som aktiv användare av IT i den egna verksamheten och i samverkan med företag och medborgare. Den synen genomsyrar även de förslag som i övrigt finns. Är då IT-propositionen lösningen på allt? Nej, givetvis inte. Utvecklingen går blixtsnabbt, och då kan inte vi politiker slå oss till ro efter att ha behandlat det här dokumentet. Hela tiden måste vi följa det som händer och avväga de åtgärder som kan behövas för att styra utvecklingen i den riktning som vi politiska partier anser vara viktig och i samverkan med både enskilda människor och företag. Detta samspel är betydelsefullt och måste hållas levande. När jag går in på de olika förslagen vill jag börja med en viktig del, nämligen skolan. Där finns en pågående satsning kallad ITIS, IT i skolan. Den medverkar till att skolan bättre kan ta till vara de möjligheter den nya tekniken ger för elevers lärande och lokal skolutveckling. Skolan tillförs inte enbart mer teknik, utan framför allt kvalitativa pedagogiska verktyg, som ger goda möjligheter att i enlighet med läroplanernas övergripande mål utveckla undervisningen mot ett mer elevaktivt arbetssätt som bl.a. stärker elevens förmåga till eget kunskapssökande, kritiskt värderande och eget ställningstagande. IT som läromedel, med sin specifika egenskap att kombinera text, ljud och bild ger eleven möjlighet att i samma medium söka information, kommunicera och producera. Skolan och klassrummet kan öppnas mot omvärlden. Hur ska då staten hjälpa till att göra IT tillgänglig för alla? Jag är övertygad om att spridningen av IT kommer att ske i större delar av landet och att denna utbyggnad kommer till stånd på marknadsmässiga villkor. Samtidigt finns det en risk att denna utveckling inte når ut tillräckligt snabbt till de delar av de regionalpolitiskt prioriterade områdena för att i tid kunna motverka de ökade regionala obalanserna. Den teknik som skulle kunna överbrygga avstånd i landet får inte på grund av stora skillnader i tillgänglighet, taxor och kapacitet bli ytterligare en klyfta mellan glesbygd och storstad. Det behövs en stimulans och därför avsätter staten pengar för att kunna delfinansiera utbyggnaden av de regionala näten. En annan åtgärd för att stimulera IT-utbyggnaden till de hushåll som finns utanför tätorterna är att införa någon typ av skattelättnad, t.ex. i form av en skattereduktion. Det finns även här en risk att anslutningarna kommer att kosta betydligt mer än vad som troligtvis kommer att vara fallet för större delen av befolkningen. Här är det då viktigt att utforma en skattereduktion som inte ger tröskeleffekter, dvs. att företagen som ska bygga lämnar ett pris som är anpassat till de nivåer som är satta i skattekonstruktionen. Det är också viktigt att ha rimliga bidrag, så att inte människor i glesbygd tycker att det är hutlöst höga kostnader och därmed känner sig tvungna att avstå från IT. Det som kan vara problematiskt i den IT utveckling vi just nu ser är den osäkerhet om huruvida bredband verkligen gynnar glesbygd. Kommunikationsforskningsberedningen skrev i sitt remissyttrande att det är troligare att bredband påskyndar den pågående urbaniseringen än tvärtom. Är det så att en handelsbod i Stockholms skärgård med ett brett utbud, t.ex. tips och bokförsäljning, tvingas att slå igen på grund av minskad försäljning är det någonting som blir negativt för glesbygden. Det är något som liksom vid tidigare tekniska framsteg har lett till förändringar. Ta t.ex. TV:s utslagning av de mindre biograferna. Låt oss vara medvetna om denna risk, så att vi kan möta den med för glesbygden positiva förslag. När jag nu är inne på risker vill jag även peka på en annan risk, nämligen: Kommer vi att umgås mer över nätet än via det personliga umgänget? Hur påverkar en sådan utveckling födelsetalet? Man kan undra. Jag tror dock på den låga som brinner inom oss för livet, kärleken och solidariteten och den glädje vi känner över att få vara med i arbetet för att återvinna framtiden och ge ett bra liv åt våra barn och barnbarn. I detta finner jag tilltro. Vi kommer som människor att finna ett sätt att förhålla oss till den ständiga teknikutveckling som sker i Sverige.

Fru talman! Mikael Johansson är väl på något sätt ställföreträdande näringsminister i denna stund, eftersom näringsministern har valt andra arenor än att diskutera i den remissdebatt som är särskilt tillkommen på grund av den proposition han själv har lagt fram här i riksdagen. Det blir lite udda, fru talman, att inte ha möjlighet att debattera med den näringsminister som inledde debatten. Men jag förstår att han har andra och viktiga saker att göra. Det är en del i Mikael Johanssons anförande som man kan uppfatta som den viktiga diskussionen. Det är som om infrastrukturen, svartfibern, skulle vara den spännande tekniken, och därför måste det råda en rejäl konkurrens kring etablerandet av svartfiber. Men det är inte så, fru talman. Svartfibern är lika tråkig som asfalt. Det är vad det är fråga om. Lika tråkig som asfalt. Det är bara det att den måste nå ut till alla. Har Mikael Johansson funderat över just jämförelsen med asfalt, funderat lite över hur det skulle vara om vi hade privat etablerade ägare av alla gator på Östermalm eller alla vägar i Åtvidaberg? Fundera lite över det, och fundera över hur den privata aktören, ägaren av vägarna, dvs. infrastrukturen, skulle kunna bete sig mot dem som vill operera på vägarna. Är det inte bättre att vi genom ett statligt ägande - precis som med vägarna - ger möjlighet för alla att operera. Det som är spännande är tjänsterna, dvs. utbudet på marknaden. Det är Ferrarin, Volkswagen, Volvon som är intressanta, inte asfalten, dvs. svartfibern.
Fru talman! Jag är inte den som direkt påskyndar ett byggande av asfalt i Sverige, speciellt inte breda asfaltvägar. Men det är Vägverket som beställer av olika operatörer, dvs. aktörer, som bygger asfalten på ett kostnadseffektivt sätt. Det måste Lennart Daléus tycka vara bra. Den IT-bransch som är så oerhört het - även om det är en tillfällig nedgång i dag eller i morgon - kommer att vara en framtidsbransch. Där är det konkurrensen som kommer att spetsa tekniken och den teknikutveckling vi förväntar oss.
Fru talman! Nu börjar det likna någonting. Nu börjar jag att förstå en del av propositionen som hittills har varit höljt i dunkel för mig. Propositionen säger - just sagt av vice näringsministern - att det är bara fråga om vem som bygger det hela, inte vem som äger det. Är det så? Jämförelsen med Vägverket är utmärkt. Jag har ingenting emot att det är olika byggare av nätet, om Vägverket som förfogar över det sedan äger det. Inte är det Skanska som äger vägarna som Skanska byggt. Det är något alldeles nytt om det är det propositionen säger - naturligtvis viktigt och bra.
Fru talman! Jag tycker att propositionen säger att i fråga om den utbyggnad som ska ske har staten ett övergripande ansvar via lagstiftning, liksom på vägsidan. Jämför med mobiltelefonmarknaden eller fasttelefoni. Den rollen kommer staten att ha även i det här hänseendet. Detta påvisas via satsningen och sättet att agera med hjälp av marknaden, dvs. att komma fram till en kostnadseffektiv snabb utbyggnad till så många människor som möjligt.
Fru talman! Jag vill yttra mig i frågan om Telia. Miljöpartiet säger ja till börsintroduktion och till gradvis försäljning. Vi vill sälja i den takt som marknaden kan svälja, så att det inte blir stockningseffekter. Vi tycker att det är ett bra förslag att regeringen kan sälja 49 % och sedan återkomma. Vi tycker också att det är bra förslag att det blir en folkaktie och att den inte subventioneras. På så sätt är vi med i huvuddragen av denna proposition. Sedan vill jag gärna kommentera en sak som känns jobbig. Många människor i Sverige är oroade och bekymrade över statliga försäljningar av företag som sker nu. Jag möter denna oro ofta. Många tolkar detta som ett hårdnande samhällsklimat, mindre hänsyn till människor och ett ensidigt intresse för penningen. De kanske inte ifrågasätter att det är bra för företaget, men de ifrågasätter om det är bra för Sverige. Miljöpartiet är av uppfattningen att det ska finnas ett syfte med statligt ägande. Det ska finnas ett syfte för de flesta medborgarna, eller för fattiga människor, eller för glesbygden eller något annat väsentligt. Om syftena tillgodoses lika väl vid en försäljning finns det inte skäl att staten ska äga. Försäljningen får inte skada sådana intressen och får inte skada miljön. I det här fallet tror vi att det är till gagn för alla dessa grupper att sälja. De många människorna får ett billigare och ökat utbud tack vare konkurrensen. Samma sak gäller för de fattiga människorna, dvs. ett billigare och ökat utbud. När det gäller glesbygden finns vissa funderingar om det är bra eller dåligt. Då är min starka förhoppning att det på sikt är bra för glesbygden och att man får ett ökat utbud av IT-tjänster. Mikael Johansson har varit inne på att det finns stora vinster att göra för skolorna, även för skolor som ligger avigt till. Man kommer att i Bjurholm att kunna se konst från världens främsta konstmuseer, och man kommer att kunna se teater, film och opera från världens scener. I den lilla byn kan man i framtiden klara av sammanträdet utan att behöva åka 20 eller 30 mil eller ta flyget någonstans. Det finns ett stort intresse för att ta del av information från alla världens hörn dygnet runt, t.ex. universitet eller myndigheter. Det finns ett intresse för att tjänsterna får utvecklas på bästa möjliga sätt. Det är inte bara till gagn för företaget som ett anonymt företag, utan det är till gagn för Sveriges medborgare. Detta kan också bli till stort gagn för miljön. Vi kan få en energieffektivitet av ett nytt slag. Vi kan få intelligenta hus. Man kan tänka sig att kanalisera input av ämnen av olika slag i olika delar av produktionen, i jordbruket osv. - ämnena används effektivt så att miljön blir bättre. Det som kan vara negativt är en större utbredning av elallergier. Det måste vi hålla uppsikt över. Företaget har 30 000 anställda. Det är viktigt för detta företag, andra företag och arbetsmarknaden att det går bra. Det är viktigt för dem som är anställda att de får behålla och utveckla intressanta jobb.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation nr 1 i detta betänkande, Behov av åtgärder i allmänhet. I svallvågorna efter regeringens och Centerns beslutsamma nedrustning av det svenska försvaret följer nu operation "mildra effekterna" eller "försök till att sopa igen spåren av nedrustningsraseriet". Denna "mildra effekterna"-taktik från regeringen för de orter runtom i landet som drabbas av förbandsdöden kallas för omställningsprogram. Omställningsprogrammet består i huvudsak av gammal god lokaliseringspolitik. Först och främst måste betonas den säkerhetspolitiska risk vårt land kommer att utsättas för när nu riksdagen har röstat för regeringens försvarsuppgörelse med Centern och övriga stödpartier. Den halvering av svenska försvaret som regeringen nu genomför saknar enligt vår uppfattning säkerhetspolitisk grund. Vi moderater motsätter oss nedrustningsförslaget, som vi menar går i otakt med den osäkerhet som har utvecklats i vår omvärld, bl.a. Tjetjenienregionen. Den säkerhetspolitiska analys som regeringen gör av omvärldsläget leder till den största nedrustningen av svenskt försvar i modern tid. Vi moderater gör en annan analys av omvärldsläget, vilket leder till en annan syn på försvarsbeslutet. Med en moderat försvarspolitik hade grundorganisationen i det svenska försvaret sett annorlunda ut. I konsekvens av detta är det inte meningsfullt att anlägga mer detaljerade synpunkter på regeringens omställningsprogram. Det moderata ställningstagandet till omställningsprogrammet blir då av mer principiell karaktär. Fru talman! För att kompensera för dessa jobbförluster när försvaret slår igen sina portar på många ställen runtom i landet försöker nu regeringen mildra jobbeffekterna av sitt försvarsbeslut. Det är tänkt att ske genom omställningsprogrammet. Detta sker i huvudsak genom att flytta statlig verksamhet från en ort till en annan ort. Vidare kommer de regionalpolitiska medlen att prioriteras för dessa förbandsorter. Den flyttkarusell av statliga myndigheter som nu kommer att starta kommer naturligt att leda till betydande konsekvenser för anställda vid myndigheter, avnämare och, som alltid i slutändan, skattebetalarna. Blir det NUTEK, blir det ÖCB eller vilka myndigheter blir det som måste bryta upp? Det är ett pedagogiskt problem för regeringen att förklara hur det går till att bevara kompetens och kundrelationer för ett statligt verk när plötsligt ett politiskt beslut fattas om en ny lokaliseringsort. Orsaken till flytten är inte någon förändring i myndighetsstruktur eller nyttjandegrad. Flytten blir regeringens medel att täppa till hålet som förorsakades av det egna försvarsbeslutet. Funktion, efterfrågan, kompetens, servicefunktion och myndighetsuppgift har här underordnad betydelse. Det gäller att se till att försöka ersätta en statlig arbetsplats med en annan. Kompetens inom myndigheten och förmåga att ge god service till våra medborgare får då i regeringens egen analys en helt underordnad betydelse. Men för den som blir arbetslös i Sollefteå, Kiruna eller Ängelholm på grund av försvarsbeslutet borde rimligtvis det bästa alternativet vara att ingen flyttar med när verket eller myndigheten flyttar. Jag kan alltså som arbetslös officer söka den lediga tjänst som då uppstår. Det borde vara logiken, men det innebär också att servicenivån och kompetensen hos den aktuella myndigheten försämras. Om det nu skulle visa sig att all personal flyttar med till den nya orten innebär det att både den som har jobb på den aktuella myndigheten måste flytta, men också den som mister sitt militära jobb måste flytta. Flyttfirmorna jublar, men det var väl inte flyttjobb som omställningsprogrammet skulle skapa. I själva verket blir den här flyttkarusellen inte ens ett nollsummespel. Kostnader, försämrade servicefunktioner och jobbiga situationer för alla anställda som kommer att drabbas försämrar regeringens kalkyl betydligt. I den andra delen av omställningsprogrammet lovas 1 000 privata jobb till de drabbade orterna. Här inställer sig frågan, om nu regeringen kan lova 1 000 privata jobb till olika delar: Varför får inte andra orter med regionala problem också möjligheten till dessa privata jobb? Stora delar av Sverige, och i synnerhet skogslän, formligen skriker efter jobb och i synnerhet privata jobb. Marknadsförsörjningen är som bekant rekordlåg i dessa delar av Sverige. Vilhelmina, Sveg, Arjeplog, Ånge och många andra orter har inga förband, och de kommer därför att gömmas undan i det här regionalpolitiska jobblotteriet. Dessa orter trängs medvetet undan från regeringens sida för att drabbade förbandsorter ska få förtur till sysselsättningsbidragen, strukturfonderna och andra regionala politiska medel. Arbetstillfällen som normalt alla orter inom det regionalpolitiska stödområdet kan konkurrera om blir nu öronmärkta för drabbade förbandsorter. Det innebär att tillväxtavtal och stolta proklamationer om hur viktig regionalpolitiken är kastas överbord. Svaga regioner, men som inte drabbats av förbandsnedläggningar, får därmed mindre regionalpolitiska medel än man annars normalt skulle ha haft. Det måste rimligtvis leda till att ingångna tillväxtavtal knappast kan hålla. Det leder också till slutsatsen att regeringens nuvarande eventuella strategi för regional tillväxt överges. Regionalpolitiken har därmed förvandlats till en ad hoc-inrättning, en in blanko-check för regeringen att användas när regeringen tycker att det är befogat. Ingångna tillväxtavtal väger lättare för regeringen än dess eget behov av att täppa till hålen för dess eget försvarsbeslut. Fru talman! Vi moderater har haft en huvudinvändning mot omställningsprogrammet utöver de rent principiella resonemangen, nämligen att frågor om lokalisering av statlig verksamhet som är av större vikt bör underställas riksdagen. Det var i ursprungsförslaget inte regeringens avsikt att låta riksdagen avgöra dessa lokalieringsärenden. Men insikten om riktigheten i denna princip blev efter viss långbänk utskottets förslag. Vi moderater tycker att det är bra att även utskottets socialdemokratiska ledamöter vågade gå emot sin egen regering och ansluta sig till en, enligt vår mening, viktig och rimlig princip för lokaliseringsärenden. Vidare tycker vi att det vore välgörande om majoritetens representant K G Abramsson kunde uttala en tydlighet i att Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB, inte kommer att bli föremål för utlokalisering.

Fru talman! I november kom regeringens skrivelse om utvecklingsprogram för de kommuner som kommer att drabbas hårdast av den omfattande bantning av försvaret, med nedläggning av regementen, som riksdagen beslutade om för några timmar sedan. Regeringen har under en lång tid visat en tydlig oförmåga att lösa Försvarsmaktens ekonomiska problem. Kristdemokraterna står inte bakom Socialdemokraternas och Centerns försvarsuppgörelse. Därför är det inte meningsfullt för oss att gå in i detaljerna i det förslag till omställningsprogram som redovisas i denna skrivelse. Jag kommer därför att begränsa mina kommentarer till några av de principiella frågor som skrivelsen väcker. Regeringen vill egentligen få fria händer. Man vill få fria händer att bl.a. utlokalisera statlig verksamhet, att omdisponera redan inplanerade infrastrukturanslag och att styra om statliga resurser från andra regioner för att klara nationell medfinansiering till EG:s strukturfondsmedel. Vi kristdemokrater anser att det är riksdagen som har att fatta beslut om utlokalisering av verksamheter. Ett enat utskott påminner ju i betänkandet om att riksdagen tidigare har lagt fast att frågor om lokalisering av statlig verksamhet som är "av större vikt eller på annat sätt av principiell betydelse" ska beslutas av riksdagen. I detta sammanhang vill jag också påminna om att vid bildandet av Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB, lade försvarsutskottet fast att ÖCB skulle lokaliseras till Stockholm. Detta beslut har också senare bekräftats av riksdagen flera gånger. En eventuell utlokalisering av ÖCB kan därför rimligen inte ske utan en proposition och ett nytt beslut i riksdagen. Fru talman! En flyttning av 1 280 statliga arbetstillfällen är en fråga av större vikt, menar vi. Det innebär att mångdubbelt fler personer blir berörda. Jag tänker naturligtvis på de anställdas familjer. De som flyttar har ofta en familj som också måste flytta. Maken eller makan måste få ett bra jobb inom sitt kompetensområde på den nya orten. Barnen måste komma in i en ny skola och i ishockeylaget eller vad de hittills har ägnat sig åt på fritiden tillsammans med sina nuvarande kamrater. Det är en mycket stor påfrestning för de berörda och deras anhöriga. Det har också visat sig att för att få till stånd 1 280 arbetstillfällen ute i landet kan utlokaliseringsbeslutet behöva omfatta bortåt 2 000 arbetstillfällen i Stockholm, eftersom en utlokalisering ofta innebär rationaliseringsmöjligheter. Det är naturligtvis också en mycket stor påfrestning för dem som redan nu fruktar att de ska bli obehövliga i samband med flytten. Fru talman! Regeringens hantering av utlokaliseringsfrågan har skapat mycket stor oro och många rykten. Ovissheten är mycket värre att leva med än ett negativt besked. Att som anställd under lång tid gå omkring och inte veta innebär faktiskt en stor psykisk påfrestning. Regeringens upplägg, med en tidsutdräkt på ett par år innan all utflyttning blir beslutad, är mycket olycklig. Det vill jag mena är en synnerligen dålig personalpolitik. Det är faktiskt någonting som nästan kan liknas vid misshandel. Om ett privat företag skulle behandla sina anställda på det viset är jag övertygad om att regeringens ledamöter och många socialdemokrater snabbt skulle ta till brösttoner, framföra mycket stark kritik och föreslå åtgärder mot det företaget. Men när staten är arbetsgivare behöver man tydligen inte ta hänsyn till att personalen mår dåligt i sin ovisshet. Att flytta på så många människor innebär också stora kostnader. Det finns olika sätt att räkna, men kostnaden per arbetstillfälle som utlokaliserats till Söderhamn ligger uppskattningsvis på ca 400 000 kr. 1 280 * 400 000 är mer än en halv miljard. Till detta kommer de statliga miljoner som måste till för att locka fram mer än 1 000 privata arbetstillfällen på dessa orter. Det är således också en stor budgetfråga som bör beslutas av riksdagen, även om det enligt skrivelsen inte innebär några nya pengar utan en omfördelning av befintliga medel. Fru talman! Det är riksdagen som beslutar om budget, anslagstilldelning och anslagsanvändning. Om omdisponeringar eller ytterligare resurser behövs måste detta underställas riksdagen. I skrivelsen föreslås tidigareläggningar av infrastrukturinvesteringar. Eftersom inga nya pengar skjuts till innebär det rimligtvis att andra angelägna projekt på andra håll i landet måste senareläggas. Regeringen bör därför inför riksdagsbeslut tydligt redovisa de konsekvenser som uppstår genom den omprioritering i infrastrukturplanerna som regeringen tydligen har för avsikt att göra. Vad innebär det t.ex. för miljö, trafiksäkerhet och framkomlighet där projekt skjuts på framtiden? De omprioriteringar av regionala medel som regeringen föreslår ska nyttjas för att komma i åtnjutande av EG:s strukturfonder. Det innebär att medlen till andra regioner minskas i motsvarande del. Kristdemokraterna anser att regeringen även på detta område bör ge en redovisning av de regionala konsekvenserna av denna omfördelning inför ett riksdagsbeslut. Fru talman! Vi i Kristdemokraterna står självfallet bakom samtliga våra reservationer, men jag begränsar mig här till att yrka bifall till reservation 3.
Fru talman! På grund av att Folkpartiet har en annan inriktning på sin försvarspolitik kommer vi inte här att gå in i detalj vad gäller de drabbade orterna. Det är inte meningsfullt. När det gäller själva beslutsprocessen, som faktiskt är den viktigaste frågan i detta betänkande, har ett enhälligt utskott konstaterat att det föreligger principer för såväl lokaliseringen som beslutshanteringen i sådana ärenden. Jag är mycket glad för att vi faktiskt är eniga i utskottet om detta. Dessa principer har riksdagen givit regeringen till känna redan hösten 1996, för övrigt. Principerna innebär att riksdagen kan förvänta sig att regeringen underställer riksdagen lokaliseringsärenden som är av större vikt eller på annat sätt av principiellt intresse för ställningstagande. Vi emotser därför sådana förslag att ta ställning till från regeringen. När det gäller behov av åtgärder i allmänhet vill jag också framhålla vikten av att en ordentlig ekonomisk redovisning om det i skrivelsen omtalade fempunktsprogrammet kommer till stånd. Vi talar faktiskt om så mycket som upp till en halv miljard kronor. Att finansieringen av detta omställningsprogram ska ske inom befintliga budgetramar, som vi har hört här tidigare, innebär att statliga anslag till projekt och orter på andra håll i landet måste nedprioriteras. För att ge en helhetsbild bör redovisningen omfatta dels de medel som tas i anspråk för omställningsprojekt, m.m., dels de konsekvenser som uppstår på andra orter när resurser omfördelas till omställningsorter. Fru talman! Vad gäller ÖCB vill jag framhålla följande. Information om huruvida ÖCB ingår i regeringens beredning av möjliga utlokaliseringar föreligger inte, varken i den behandlade skrivelsen eller genom de upplysningar som vi har fått i näringsutskottet. Men i den mån ÖCB skulle vara aktuellt för utlokalisering utgår jag ifrån att det måste betraktas som en fråga av större vikt eller av principiellt intresse på annat sätt. Som framgår av det yttrande som försvarsutskottet har gjort har man tidigare tagit ställning till en lokalisering av ÖCB, och man har då enhälligt också kommit fram till att ÖCB inte är lämpligt för utlokalisering utan ska vara lokaliserat till Stockholm. Om regeringen gör en annan bedömning får den helt enkelt återkomma till riksdagen med detta. Fru talman! Jag fattar mig kort i dag. Jag yrkar bifall till reservation 1 och står för övrigt bakom alla andra reservationer där Folkpartiet finns med. Jag begränsar mig till detta bifall.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på samtliga reservationer. I programarbetet har det ifrågasatts hur vi skulle jobba. Jag har i de resonemang som har förts med regeringen om omställningsgruppens arbete förstått att man ska lägga väldigt stor vikt vid hur kommunerna arbetar med omställningsprogrammen och med inventeringsarbetet. Det har vi tagit fasta på när vi har diskuterat regeringens skrivelse här. Det är alldeles givet att vi i detta arbete måste ta fasta på de naturliga förutsättningar som finns i kommunerna. Vi måste också lita på att man lokalt känner näringslivsstrukturen och nätverken på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sveriges riksdag och kanske också t.o.m. i regeringen. Men det är ändå så att regeringens och riksdagens medverkan när det gäller stöd till dessa omställningsprogram är väldigt viktiga. Det är också väldigt viktigt att man tar hänsyn till all den personal som är berörd av försvarsnedläggningarna. Det gäller inte bara den militära personalen. Det gäller också den civila personalen. Jag har väldigt stor förståelse för den oro som personalen känner. Det är inte tu tal om den saken. Jag kan också spåra omtanken om dessa människor i alla de motioner som är väckta. Man har uttryckt det på lite olika sätt. Jag känner väldigt stark sympati för att man har motionerat om detta och ägnat väldigt mycket tid och kraft åt att försöka komma till rätta med de bekymmer som man får vid den stora omstruktureringen av försvaret. Jag tycker ändå - det tycker utskottsmajoriteten också - att frågan som nu hanteras av regeringen hanteras på ett väldigt positivt sätt. Den grupp som har tillsatts - omställningsgruppen - med Lars Jeding i spetsen har stor erfarenhet av liknande uppgifter. Inte minst kan vi se det i det arbete som man gjorde i den s.k. Söderhamnskommittén. Man håller nu på att bygga upp ett kansli inom Regeringskansliet som har till uppgift att vara ett stöd för de utsatta orterna och för de kommuner som detta berör. Man har redan nu anställt 4-5 personer som aktivt jobbar med den här kontaktverksamheten och det här stödet till kommunerna. Det finns också, vet jag, i dag utsett kontaktpersoner som direkt ska hantera de här frågorna gentemot kommunerna. Möjligen saknas det någon enstaka person. Sedan har vi hört från talarstolen att både Ola Sundell och Eva Flyborg, och Inger Strömbom också tror jag, är oroade över att det tas andra pengar i anspråk, pengar som finns och som ska användas för andra ändamål, till det här arbetet. Det är riktigt att det är på det sättet. Men vi ska också komma ihåg en annan sak. När vi har diskuterat detta i utskottet har vi pekat på just den omständigheten att man kommer att ta i anspråk pengar som man möjligen skulle ha kunnat använda på annat sätt. Vi har sagt, och det är vi eniga om, att regeringen ska komma tillbaka och redovisa eventuella ytterligare behov av förstärkningar när det gäller pengar. Vi har t.o.m. sagt att vi förutsätter att det kanske redan i vårpropositionen kan komma en redovisning, men även i senare propositioner, alltså att man redovisar eventuellt behov av extra medel. Frågan om utlokalisering av statliga jobb, statlig verksamhet och statliga myndigheter har ägnats ett mycket stort intresse i den diskussion som vi har haft i vårt utskott. Jag vet inte egentligen om det handlar om omsorgen om myndigheterna, omsorgen om några principer eller omsorgen om dem som ska begåvas med dessa jobb. Jag har svårt att förstå vad det egentligen är fråga om. Om man tittar på alla de ärenden som tidigare behandlats, de diskussioner som tidigare förts i riksdagen och i berörda utskott när det gäller sådana här utlokaliseringsfrågor, har fokus varit att "tvinga" regeringen att se till att man skulle utlokalisera statliga jobb. Här har det snarare blivit fråga om att försöka tala om att det absolut inte ska flyttas ut några jobb. Jag tycker att det är en väldigt underlig inställning som man har från bl.a. Moderaternas sida. Det här kommer inte att underlätta omställningsarbetet. Ska man stryka streck över den här möjligheten kommer det att försvåra statens stöd för att hjälpa de drabbade kommunerna och orterna. Sedan till detta med beslutordningen. Det har vi också haft väldigt mycket diskussioner om. Vi försökte vinna klarhet genom att skicka frågan till konstitutionsutskottet. Vi ville försöka få ytterligare klarlägganden om vad som är riksdagens beslutskompetens och vad som är regeringens. Vi har fått svar, det har vi. Men jag har i varje fall inte blivit särskilt mycket klokare av detta. Nu är det ju så att den här frågan är behandlad, som jag sade, många gånger tidigare. Man har fastlagt en policy. Vi har sagt från utskottets sida, och jag understryker att vi har varit eniga också om detta, att man kan fortsätta att använda den principen. Det är inget som vi behöver gå ifrån i dag. Jag tror inte, som några vill påstå här, att varje sådan här fråga ska behandlas av Sveriges riksdag. Då blir det faktiskt inget gjort. Det blir inte effektivt, och det kommer inte att bli bra om vi ska sitta i denna kammare och besluta om varje statligt jobb som ska ut. Det tror jag att alla inser. Ska det komma en sådan fråga till riksdagen så måste det handla om den typ av ärenden som man tar upp här; det tunga, det principiellt viktiga. Det har noterats att ÖCB-frågan skulle lyftas in i riksdagen. Det finns inget förslag om omlokalisering av ÖCB. Där får vi vänta och se. Men det är faktiskt också så att om man läser regeringens skrivelse noga står det att man ska återkomma till riksdagen med de förslag som man bedömer skulle behöva underställas riksdagen. Dessutom står det att man fortlöpande kommer att avrapportera det arbete man utför. Jag har faktiskt den tilltron till regeringen att om man anser att en fråga ska behandlas av Sveriges riksdag så kommer man också att redovisa förslag i de avseendena. Det är viktigt att omställningsarbetet nu kan bedrivas med kraft och utan ytterligare tidsspillan. Den hantering som framför allt Moderaterna förordar skulle fördröja och försvåra omställningsarbetet. Nu sitter man i omställningsgruppen och väntar på att vi ska fatta det här beslutet för att man ska kunna effektuera det och jobba vidare med det här effektivt och bra. Om jag har förstått saken rätt har det från kommunernas sida enbart redovisats positiva besked om hur staten, regeringen, jobbar med den här frågan. Klampar vi då in i det här tror jag att det kan bli en försvårande omständighet. Därför tycker jag att vi ska låta omställningsgruppen jobba med detta och från Sveriges riksdags sida ge den det stöd den kan behöva. Avslutningsvis vill jag också konstatera att en del av de ansträngningar som regeringen har gjort har givit påtagliga resultat. Då vill jag särskilt nämna Sollefteå, där man redan har fattat beslut om ett stöd som innebär att Sollefteå kommun får 300 nya jobb. Dessutom ligger det flera andra sådana här lokaliseringsbeslut gällande privata arbetstillfällen för avgörande. Jag har stor tilltro till, och stor förhoppning om, att regeringen kommer att klara detta. Jag hoppas också som sagt att vi samfällt kan ge regeringen förtroendet att jobba med detta omställningsprogram, utvecklingsprogrammet, och när det behövs också pröva frågor om eventuell omlokalisering av statliga jobb i denna kammare.

Fru talman! Jag har två frågor till K G Abramsson. Först gäller det ÖCB. Abramsson uttalar att det inte är troligt, och kanske inte möjligt, att ÖCB skulle komma i fråga för en utlokalisering. Vad vi vill veta är om det kommer att bli utlokalisering eller ej. Enligt min uppfattning vore det välgörande om Abramsson kunde vara tydligare på den punkten. Om inte Abramsson vet huruvida det är på det sättet eller ej så efterlyser jag åtminstone hans uppfattning i den här frågan. Sedan gäller det omfördelningen av regionalpolitiska medel. Abramsson har tidigare varit, och är fortfarande, en värdig representant för inlandet och de svaga regionerna i Sverige. Men det måste verkligen blöda i hans hjärta, och ställa till problem i hans hjärna också emellanåt, när han måste vara med och bestämma att pengar flyttas från andra utsatta regioner till de orter som har drabbats av förbandsdöden. Hur kan han godkänna ett sådant resonemang och ett sådant beslut?
Fru talman! Frågan om en eventuell omflyttning av ÖCB har alltså inte blivit aktualiserad än. Det finns ingen lista. Jag har aldrig sett någon lista, och vi har i utskottet inte hört talas om någon lista där de myndigheter som kan bli föremål för omflyttning har förtecknats. Därför har utskottet inte velat ta ställning i den frågan. Men jag kan säga så här: Det skulle i och för sig förvåna mig om inte regeringen skulle komma till riksdagen med en sådan fråga med tanke på det yttrande som näringsutskottet fick från försvarsutskottet. Det var ett enhälligt uttalande om att det i fråga om en eventuell omflyttning av ÖCB skulle behövas ett riksdagsbeslut. Så långt kan jag nog sträcka mig i dag. Sedan gäller det omfördelningen av de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska pengarna. Jag är inte säker på att det är någon större omfördelning. Många av de orter som drabbas ligger redan i stödområden, antingen permanent inplacerade eller tillfälligt inplacerade. Det innebär att de pengar som man har avsatt för att möta sådana här obalanser kommer att användas för att hjälpa till och bygga upp nya näringslivsstrukturer. Det tycker jag faktiskt är positivt.
Fru talman! Jag vill ha ett tydligt klarläggande: Är det Karl Gustav Abramssons uppfattning att ÖCB bör vara kvar på nuvarande lokaliseringsort?
Fru talman! Jag tyckte att jag tydligt sade att om det skulle vara så att man skulle komma på att omlokalisera ÖCB som det ser ut i dag, så tror jag faktiskt att regeringen kommer att gå till riksdagen och begära ett godkännande av en sådan åtgärd, om man nu skulle komma på att det är bra att flytta på ÖCB. Det är mitt besked i dag.
Fru talman! Jag vill inte gå i polemik med Karl Gustav Abramsson, utan jag skulle snarare vilja ha ett klarläggande från regeringspartiet. I skrivelsen står det svart på vitt att man bl.a. vill satsa pengar på att utveckla Cold Center i Kiruna. Och där vill man skapa 60 nya arbetstillfällen. Samtidigt som vi fick den här skrivelsen och det här beskedet om Cold Center kom ett annat besked, nämligen att Cold Center AB hade gått i konkurs. Då vill jag fråga: Är det fortfarande regeringens uppfattning att detta är ett bra förslag att satsa på ett konkursbo, eller hur ser regeringen på detta i dag?
Fru talman! Jag är ledsen, Inger Strömbom, men jag kan inte tala för regeringen. Jag kan bara tala för den majoritet som har hanterat skrivelsen i utskottet. Men den frågan hanteras över huvud taget inte av oss. Det är det som jag har sagt tidigare, och vi har sagt i utskottet att vi ska se till att regeringen kan bedriva detta omställningsprogrammet på ett effektivt och bra sätt. Då lär det inte vara särskilt bra om vi som enskilda riksdagsledamöter skulle gå in och så att säga peta direkt i den operativa verksamheten. Svaret på frågan är: Jag vet inte huruvida det är riktigt, och om jag visste det skulle jag ändå inte kunna påverka det på det operativa sätt som Inger Strömbom skulle vilja.
Fru talman! Det var synd att vi inte fick ett klart besked. Men jag skulle ändå vilja höra Karl Gustav Abramssons personliga och allmänna principiella uppfattning i den här frågan. Är det lyckat att peka ut ett bolag som har så dåligt under fötterna att det nyss har gått i konkurs och att satsa på det? Vad tycker Karl Gustav Abramsson personligen om en sådan princip?
Fru talman! Om jag visste mer skulle jag kanske kunna säga mer. Men tyvärr vet jag inte vilka bakomliggande orsaker som eventuellt har kunnat försätta detta företag i denna situation. Därför hoppas jag att Inger Strömbom har respekt för att jag inte vill gå längre i att inventera i det här ärendet.

Fru talman! Vänsterpartiet ser positivt på utvecklingsprogrammet för kommuner med anledning av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan med anledning av skrivelsen. Det är mycket viktigt och glädjande att detta arbete har kommit i gång, framför allt för de anställda och deras familjer som drabbas negativt av det beslut som riksdagen just fattat om nedläggningar inom försvaret. Särskilt tänker jag på de civilanställda som blivit uppsagda och ska söka sig ut på en ny hård arbetsmarknad. Den bedömning som man gör i skrivelsen om var behov av åtgärder och särskilda utvecklingsinsatser är störst verkar helt rimlig.

Avsikten med utvecklingsprogrammet är att det ska stimulera kommunernas förutsättningar för tillväxt och medverka till etablering av statliga och privata företag. Försvarsbeslutet får mycket negativa konsekvenser för regionalpolitiken, eftersom många av orterna och vissa län har en mycket stor utflyttning och ett lågt födelsetal. Tillväxten i Sverige är hög, men den sker framför allt i anslutning till storstäder och universitetsorter. De orter som finns prioriterade i utvecklingsprogrammet har redan i dag låg tillväxt och en ensidig arbetsmarknad samt långa avstånd till de platser i landet där efterfrågan på arbetskraft ökar. Fru talman! Då man ska göra detta arbete är det mycket viktigt att kommunerna själva gör analyser och bedömningar av vilken verksamhet som ska startas, eftersom målsättningen är att det ska vara arbeten och verksamhet som är långsiktigt hållbara och att det finns stor variation inom olika sektorer där de nya jobben ska komma. I detta sammanhang kan inte nog betonas vikten av att dessa orter tillförs resurser för utbildning och kompetensutveckling. De människor som drabbas av uppsägningar måste ut på en helt ny arbetsmarknad som i många fall ställer krav på ny kunskap och kompetens, därför att de nya företagen och den statliga verksamheten ställer andra krav på utbildning och kompetens än Försvarsmakten. Omlokalisering av statlig verksamhet ska bidra till att åstadkomma en mer balanserad regional utveckling. Men det är viktigt att myndigheten eller verket även fortsättningsvis ska kunna fullgöra sina uppgifter effektivt. Det gäller att förutom de regionalpolitiska aspekterna beakta förutsättningarna för att behålla eller rekrytera kvalificerad personal, behovet av kontakter med andra myndigheter och medflyttandes möjligheter till nytt arbete. Målet bör vara att den personal som arbetar på dessa nya orter också ska bosätta sig där. Behovet av ekonomiska resurser för att göra detta program till ett bra verktyg i omställningsprocessen ska inte underskattas. Dessa kostnader uppstår ganska snabbt och kommer att påverka de berörda kommunerna, myndigheterna, verken och företagen mycket under ett par års tid. Därför är det viktigt att ekonomiska resurser tillförs för att nya utbildningar, nya företag och omlokaliserad statlig verksamhet ska kunna starta snabbt och med god kvalitet. Utlokaliseringen ska ske med största omsorg och i samarbete med berörda myndigheter, personalen och kommunerna. Här är det viktigt med en konkret tidsplan för att förändringarna ska kunna fullföljas på ett för alla parter bra sätt. Omställningsgruppens arbete har kommit i gång på ett bra sätt och uppskattas av de kommuner som är berörda. De projektledare som anställs för att få ett nära samarbete med departementet och kommunerna kommer att göra ett värdefullt arbete för att uppnå de resultat som beslutet om omställningsprogrammet fastslår. Sollefteå som jag personligen känner bäst till har med stor kraft påbörjat arbetet med att skapa uthålliga lokalanknytna arbeten. Det är kommunen själv som ska göra den grundläggande bedömningen av vilken verksamhet som har störst utvecklingskraft - precis på det sätt som arbetar med tillväxtavtalen. En viktig faktor för att utveckla Sollefteå och regionen är infrastrukturen - att åtgärda de eftersatta vägarna, datakommunikationer, järnvägen och kollektivtrafiken till rimliga priser. Vägarna och järnvägarna i skogslänen måste ha högsta prioritet. Standarden måste förbättras snarast. Fru talman! Sammanfattningsvis är det en stor omställningsprocess som påbörjats i och med detta försvarsbeslut. Alla politikområden måste medverka till att omställningen går bra. Som jag tidigare nämnt gäller det bl.a. infrastrukturen, kommunikationer, arbetsmarknadspolitiken och möjligheten för små och nya företag att starta och utvecklas i hela landet. Alla statliga verk och myndigheter har redan i dag ett regionalpolitiskt ansvar. Alla granskas i dag för att man ska se vilka som på ett bra sätt kan underlätta omställningsarbetet. Statlig verksamhet som redan i dag finns utanför de stora tillväxtområdena kan bidra i detta arbete med att aktivt avstå från att lägga ned eller flytta arbetstillfällen till storstäderna och överhettade regioner. Det är viktigt att ekonomiska och andra resurser tillförs snabbt; detta för att kompensera för de ökade kostnader som programmet kommer att ge, för att verksamheten ska bli bra och för att omstruktureringsprogrammet ska ge ett bra resultat.
Fru talman! Gunilla Wahlén sade ett par gånger här att det är viktigt att ekonomiska resurser tillförs och att det sker snabbt så att en utveckling på orterna kan komma till stånd. Jag vill här ge Gunilla Wahlén tillfälle att utveckla hur hon ser på saken. Varifrån ska pengarna tas och vad är det för pengar som Gunilla Wahlén talar om som ska räcka bl.a. för det behov av infrastruktursatsningar som nämndes? Härmed ger jag alltså Gunilla chansen att utveckla detta mera.
Fru talman! När det gäller infrastruktursatsningarna är det viktigt att tidigarelägga och att göra en omfördelning vad gäller planeringar som är gjorda för att det här i första hand ska tillfalla skogslänen. Det handlar om att avstå från att bygga nya motorvägar för att i stället göra en satsning på skogslänens vägar. Det är en omprioritering som man bör göra.
Fru talman! Jag vill fråga om Gunilla Wahlén i det här fallet anser sig tala för den uppgörelse som hon står bakom och den skrivelse som hon ställer sig bakom eller om hon här talar om Vänsterpartiets uppfattning om var infrastruktursatsningar ska ske.
Fru talman! I skrivelsen står det ingenting om hur resurserna ska omfördelas och varifrån det hela ska tas. Däremot står det att olika departement och verk ska delta i det här arbetet, och Omställningsgruppen ska se till att det åstadkoms ekonomiska möjligheter att fullfölja det program som finns.

Fru talman! För tids vinnande var det egentligen min avsikt att jag endast skulle uppehålla mig vid den del av betänkandet som handlar om utlokalisering av annan statlig verksamhet. Men jag måste ge uttryck för att jag blir betänksam när jag i procedurfrågan - var det här ska beslutas - märker vilken förståelse, beredvillighet och uppslagsrikedom som finns hos en del i övriga partier när det gäller insatser för att lösa de här svåra problemen. Dessa problem måste vi ta på allvar och vi måste hjälpas åt. Ska vi lösa det här i denna kammare behövs det, menar jag, en annan inställning till hela frågan. Fru talman! Placeringen i betänkandet av de frågor som rör utlokalisering av annan verksamhet får ses mot bakgrund av att försvarsbeslutet tillkommit efter motionstiden. När vi motionerade om dessa frågor var det regionalpolitiska överväganden som generellt var utgångspunkten för motionerna. Det behövs livskraft i hela landet; det tror jag att vi är överens om. Arbetstillfällen i alla olika typer av verksamheter utgör självklart en grund för denna livskraft. De regionala skillnaderna fortsätter dock att öka - inte bara vad gäller tillgången till arbete men det är ju det vi diskuterar mest och det är självklart viktigt. Skillnaden i service tenderar också att öka men detta märks inte lika mycket i medierna. De statliga verken och myndigheterna är inte precis bra föredömen när det gäller regional hänsyn. Glesbygdsverket har gjort en kartläggning av ett antal centrala myndigheter och bolag och den visar på stora brister i fråga om den regionala hänsynen. Till stor del beror detta på otydliga krav från regeringen - det säger de själva. I regleringsbreven för exempelvis Luftfartsverket och Vägverket sägs det att man ska utgå från lika villkor i hela landet. Hur det resultatet uppnåtts kan vi diskutera. Inget sägs om krav på återrapportering eller utvärdering när det gäller dessa mål, som tyvärr är alltför allmänna för att kunna utvärderas och vara mätbara. På den här punkten finns det utrymme för stora insatser både från regeringen när det gäller tydligare krav och från de statliga myndigheterna själva när det gäller en större regional hänsyn i deras verksamheter. Antalet statliga jobb har minskat drastiskt ute i landet, medan det skett en ökning i exempelvis Stockholm och Göteborg. Fru talman! För att skapa livskraft i hela landet krävs det en rad åtgärder. En utbyggnad av en verklig digital allemansrätt, en IT-infrastruktur till alla i hela landet, är en viktig del. Vi blir då i princip avståndsoberoende. Detta gör det möjligt att utlokalisera olika statliga verksamheter, något som vi i Centerpartiet kräver i de åtta motioner som redovisas i betänkandet. Självfallet behövs det också en lång rad andra insatser för att skapa tillväxt och livskraft i hela landet. Till detta får vi återkomma i den regionalpoltiska debatten.
Fru talman! Jag har två frågor till Åke Sandström. Först gäller det återigen ÖCB. Jag vill ha ett svar från Åke Sandström där han uttrycker en uppfattning om ÖCB för närvarande har rätt lokalisering. Vidare gäller det den princip som finns i omställningsprogrammet. Jag undrar om detta med att flytta regionalpolitiska medel från de delar inom det regionalpolitiska området som inte har drabbats av förbandsnedläggelse till förbandsorter är en ansvarsfull regionalpolitik.
Fru talman! I fråga om ÖCB har jag inte haft möjlighet påverka och jag har heller inte kunnat utläsa att vi haft möjlighet att ta ställning till det i utskottet, som Ola Sundell vet. Därför avstår jag från synpunkter där. Men för att ha en alldeles privat uppfattning kan jag säga att jag instämmer i försvarsutskottets uttalande på den punkten. När det gäller regionalpolitiken har vi anledning att återkomma och att ordentligt diskutera vad som är ansvarsfullt. Det brister ju totalt sett i medel till regionalpolitiken. Jag vill se närmare, konkreta uppgifter om man verkligen flyttar pengar från en del av regionen till en annan innan jag kan uttala mig. Men rent principiellt är det min personliga uppfattning att det inte är en lysande väg att göra på det här sättet.

Fru talman! Jag ställer mig bakom utskottets synpunkter i betänkandet. När staten gör stora neddragningar, som i det här fallet, är det, tycker jag, rätt naturligt och självklart att staten även går in och försöker göra något åt situationen på de drabbade orterna. Det är fullt rimligt att det finns ett program i syfte att försöka hjälpa orterna att inte sjunka ned i apati. Det gäller ju i stället att så snabbt som möjligt komma på fötter och få ett fungerande liv igen. Jag tycker att Omställningsgruppens ansats är bra. Att grunda insatserna i kommunerna på en omvärldsanalys är vettigt. Det är också vettigt att kommunerna ska se till de egna förutsättningarna och försöka utveckla dem i så stor utsträckning som möjligt. Vidare är det vettigt att kommunerna får formulera en vision om sin framtid och få hjälp med att förverkliga den. Jag har alltså inga invändningar mot sättet att göra det här. Men sedan kunde jag väl önska mig, och det är mycket möjligt att det blir så, att man i samband med omvärldsanalysen gör en ekologisk omvärldsanalys. En sådan skulle man ha stor användning av i framtiden. Situationen framöver skulle därmed ordentligt kunna hjälpas upp. I fråga om ÖCB tycker jag att det är fullt rimligt att stora och strukturella utflyttningar eller omflyttningar ska behandlas av riksdagen. Det är min uppfattning. Jag hoppas och tror att kanske fler statliga verk kommer att bli aktuella för decentralisering eller utflyttning. Jag förutsätter att förslag kommer att föreläggas riksdagen. Det finns ingen anledning att gå in speciellt på ÖCB just nu. Men principen att det är riksdagen som ska ha avgörandet är viktig.
Fru talman! Jag har en fråga till Ingegerd Saarinen. Det gäller definitionen på en drabbad ort. Saarinen anser det rimligt och riktigt att man ställer extra medel till förfogande eller omfördelar medel till dessa drabbade orter. Men vad är en drabbad ort? Vi vet alla att orter runtom i landet drabbas av både det ena och det andra, men dock inte av dessa förbandsnedläggelser. Anser Saarinen att också dessa orter ska komma i fråga för den här typen av omställningsprogram?
Fru talman! I det här fallet var de drabbade av statliga neddragningar, och väldigt stora sådana. Därför är det rimligt att staten gör någonting åt situationen. Naturligtvis ska staten försöka att hjälpa alla orter som drabbas på olika sätt. Men när som i detta fall staten som arbetsgivare har dragit ned finns det skäl att staten som arbetsgivare gör någonting åt situationen.
Fru talman! Det ligger en sympati i det Saarinen framför. Men å andra sidan är det oerhört många statliga jobb som har försvunnit på grund av politiska beslut där man inte har kommit i fråga för den här typen av omställningsprogram. Inom landsting och kommuner fattas det också beslut som kommer att drabba anställda i olika former, verksamheter dras ned osv. Var går gränsen för när det politiska beslutet inte kommer att omfatta ett nytt omställningsprogram och när det kommer att göra det?
Fru talman! Nu kommer vi in på definitionsfrågor. Jag tycker att staten ska ägna sig åt en aktiv regionalpolitik. Det är en smaksak om man vill kalla det omställningsprogram eller inte. Jag tycker att staten även ska ägna sig åt utflyttningar. Det är viktigt att inte alla verksamheter ligger i Stockholm. Jag vet inte om det är svar på Ola Sundells fråga.

Fru talman! Nu är försvarsbeslutet fattat, och garnisonen i Hässleholm läggs ned. Nu krävs det offensiva insatser för att skapa framtidstro i Hässleholm och i de orter där nedläggning är ett faktum. Nu krävs det konkreta åtgärder. Hässleholms kommun är den kommun som förlorar flest arbetstillfällen vid omstruktureringen av försvaret. Det rör sig om ca 1 000 jobb om man räknar de sidoeffekter som uppkommer i och med nedläggningen av garnisonen. Hässleholm har redan i dag en negativ utveckling vad gäller arbetsmarknaden. Skåne framställs ofta som regionen "fylld av mjölk och honung". Men det är bara delvis sant. Det finns trots allt stora skillnader i utveckling och tillväxt. Tillväxten och de stora investeringarna i bl.a. infrastruktur sker främst i de västra delarna. Den nordöstra delen av regionen har ett svikande befolkningsunderlag. Hässleholms kommun hade för första gången vid årsslutet under 49 000 invånare. Jag ser positivt på den omställningsgrupp som regeringen har tillsatt och som redan varit i konstakt med de drabbade kommunerna och börjat arbeta med omställningen. Regeringen har föreslagit tre konkreta åtgärder för Hässleholms kommun. Det första är att marken och fastigheterna som används för militära ändamål ställs till förfogande. Det andra handlar om utbildningsplatser till högskolan i Kristianstad. Det är platser som måste förläggas till Hässleholm och ha en inriktning som stämmer överens med näringslivets behov. Slutligen vill regeringen lokalisera 215 statliga arbetstillfällen till Hässleholm. Detta är bra. Men det räcker inte på långa vägar. Kommunen förlorar som jag tidigare nämnde 1 000 Utöver de föreslagna åtgärderna är det viktigt att staten ytterligare bidrar med insatser för att säkerställa en god utveckling för Hässleholm. Jag har i min motion gett förslag på sådana åtgärder. Fru talman! Garnisonen är mycket välskött med moderna byggnader omgivna av vacker natur. Här har genom tiderna utbildats tusentals värnpliktiga. Området skulle vara mycket lämpligt för just utbildning. En lokalisering av en polishögskola skulle vara både lämpligt och kostnadseffektivt. Här finns redan logi i moderna byggnader, träningslokaler, skjutbana, körbana, vapenförvaring och matsalar. Hässleholm har dessutom goda kommunikationer och närhet till universitet och högskola. Det finns ett massivt stöd från bl.a. Region Skåne, Lunds universitet och länspolisstyrelsen för en sådan etablering. Eftersom Hässleholm med stor framgång bedriver kvalificerad yrkesutbildning inom data, el, energi och trä vore det bra att utveckla och förstärka dessa utbildningar som svarar upp mot den arbetskraft som företagarna i regionen efterlyser. Nästan 90 % av eleverna har jobb efter avslutad utbildning. Nu har jag förstått att det inte kommer att fördelas ytterligare platser vad gäller eftergymnasial utbildning på grund av en utredning. Detta beklagar jag djupt, eftersom dessa utbildningar betyder väldigt mycket för omställningsarbetet i Hässleholm. Det finns ett stort behov av forskning kring isocyanater och andra kemikalier i arbetsmiljön. Det finns en stark vilja att etablera den forskningen till Hässleholm. Men det krävs ett statligt engagemang för att säkra den långsiktiga finansieringen. Kommunen har också planer på att etablera ett industriellt utvecklingscentrum. Erfarenheter visar att liknande utvecklingscentrum är viktiga för utvecklingen av både befintliga och nya företag. Ett rejält kapitaltillskott krävs för att ge möjlighet till ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Fru talman! Detta är axplock från de idéer som Hässleholms kommun själv har tagit fram. Detta visar att det finns en stark vilja från kommunledningen och från de fackliga organisationerna i Hässleholm att förvandla förlusten av garnisonen till något positivt. För att inte den kreativiteten ska försvinna krävs det att regeringen också visar viljan att möta de förslag som situationen kräver och kommunen arbetar för. Jag anser att massiva insatser måste sättas in för att skapa en god utveckling för Hässleholm, där staten måste ta sitt ansvar för de nedläggningar som faktiskt till stora delar är följden av statliga beslut. Jag yrkar härmed bifall till min motion N4.

Fru talman! Nyligen har vi fattat beslut om vilka orter som blir berörda av försvarsnedskärningarna. Nu gäller det för omställningsgruppen att jobba för högtryck. Det är viktigt att beslut om statliga åtgärder för att underlätta omställningen kommer snabbt. Omställningen kommer ändå att ta tid innan den är klar. Jag kommer att hålla mig till Västernorrland i mitt anförande. Den lokala omställningsgruppen i Sollefteå har redan jobbat på ett konstruktivt sätt. Den är värd mycket beröm för den framsynthet den redan har visat redan under den ovissa tiden från försvarets förslag till nedläggningsorter fram till i dag. Efter att ha samtalat med några av dem i gruppen förstår jag att de i dag lägger in högsta växeln för att inte låta någon möjlighet gå Sollefteå förbi. En person i lokala omställningsgruppen sade följande: Vi måste går framåt, och det finns redan i dag en kraft i bygden som är unik. Nu ska vi samarbeta och skapa oheliga allianser. Det som är viktigt är att lyssna till invånarnas tankar och vara lyhörd för deras kreativitet. Det är de som lever i Sollefteås verklighet som har känsla för vad som passar in i deras miljö. Därför är det viktigt att de statliga utlokaliseringarna i första hand är sådana som bygger på en samverkan med det privata näringslivet. Det är viktigt att utlokaliseringen inte blir en nödhjälp utan att det blir bestående arbeten som kommer till Sollefteå. Att ta till vara den kompetens som finns vid garnisonen är också nödvändigt för att utvecklingen ska bli bestående. Staten, Sollefteå kommun och alla övriga inblandade måste därför agera snabbt och målinriktad med ett tydligt resultatansvar. Fru talman! Befolkningsutvecklingen har varit mycket negativ sedan mitten av 50-talet i Sollefteå. 23 000 invånare. Dessutom har antalet unga mellan 20 och 24 år halverats under de senaste 30 åren. Det är oroande om det inte går att få stopp på den trenden. Varför lämnar då de unga Sollefteå? Ja, naturligtvis beror det på många saker, inte minst på ren nyfikenhet om vad som finns runt hörnet, och det ser jag som ett friskhetstecken. Det som är oroande är att de inte flyttar tillbaka, och det beror till stor del på att utbudet på arbetsmarknaden i Sollefteå inte kan konkurrera med utbudet i Stockholm eller i andra större städer. Det är därför som vi i Centerpartiet ser det som oerhört viktigt att omställningsarbetet får högsta prioritet, och det är med tacksamhet jag ser att den person som kommer från den centrala omställningsgruppen redan är tillsatt. Den lokala omställningsgruppen har redan förslag på tänkvärda statliga verk som kan passa att flytta till Sollefteå. Man har gjort ett häfte om utvecklingsarbetet, Sollefteå - en kraftfull kommun. I häftet har man tagit upp många olika förslag om sådant som kan utlokaliseras till länet, men jag tänker inte ta tid i anspråk för att läsa upp vad som står. Kraftfull är faktiskt ett dubbeltydigt ord när det gäller Sollefteå, eftersom kommunen är en av landets vattenkraftstätaste. Dessutom täcks kommunen till 80 % av skog. Där finns alltså resurser som bidrar till Sveriges goda ekonomi. Också av den anledningen är det väldigt viktigt att Sollefteå har möjlighet att leva vidare. Fru talman! I samband med att nya jobb ska skapas i Sollefteå och även i Härnösand är det viktigt att man har en helhetssyn på de arbeten som ska till länet. Det får inte bli en dragkamp mellan orterna, utan det krävs ett samarbete. I helhetssynen ingår det också att vägarna i länet måste rustas. I annat fall är det små möjligheter att näringslivet vill göra satsningar i Ådalen. Utan farbara vägar är det omöjligt att frakta råvaror och färdiga produkter. Jag tror att näringsutskottet har kunskap om vägstandarden i Västernorrland, så jag behöver inte tala om att länets vägar är de sämsta i hela landet, eller hur? När omställningsjobben skapas är det också väldigt viktigt att inte glömma bort att det är många civilanställda som tappar sina jobb i samband med garnisonsnedläggningen. Omställningsgruppen och näringsutskottet måste känna sitt ansvar för dessa människor. Fru talman! I NU10 Utvecklingsprogram för kommuner med anledning av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten behandlas många bra motioner med förslag om utlokalisering av statliga verk till orter som drabbats av försvarsnedläggning. Tråkigt nog är alla avstyrkta. Kanhända beror det på att utskottet beredde dessa motioner innan försvarsuppgörelsen var klubbad. Hanteringen av dessa motioner är i vissa fall lite märklig, tycker jag. Borde inte utskottet ha avvaktat beslutet om försvaret innan man avstyrkte alla motioner? Nu i efterhand kommer säkerligen en del av förslagen i motionerna att genomföras. Vi Centerpartiet förutsätter att regeringen kommer att lyfta fram frågan om utlokaliseringen av statliga verk nu när uppgörelsen är klar och att man kommer att driva detta intensivt. Precis som Karl Gustav Abramsson hoppas jag att varje utlokalisering inte ska behöva behandlas i riksdagen. Sådan långbänk har vi inte råd med. Karl Gustav Abramssons ord om att ett callcenter och även andra företag är på väg till Sollefteå känns mycket positivt.
Fru talman! Jag har en fråga till Birgitta Sellén, och det är om hon vid lunchdags röstade för en nedläggning av garnisonen i Sollefteå.
Fru talman! Ja, jag röstade ja. Dessvärre var jag tvungen att göra det. Vi har sådana uppgörelser. Det vet Ola Sundell också. Har det gjorts en överenskommelse måste man ibland rösta för sådant som man egentligen inte vill rösta för. Ola Sundell borde vara glad över att Östersund fick vara kvar. Så jag tror inte att det är med sorg i hjärtat som Ola Sundell ser på hur jag röstade. Men jag har sorg i hjärtat.

Fru talman! Som flera talare redan sagt debatterade vi i går det framtida försvaret. I dag tryckte vi på knapparna i den frågan. Nu kommer jag som andra västernorrlänning i rad, men det beslutet innebar bl.a. att garnisonen i Sollefteå kommun ca 500 arbetstillfällen. Dessutom tillkommer de effekter som detta har på samhället i övrigt. Det var för mig som vänsternorrlänning - och det säger jag för att föregripa Ola Sundell - ett oerhört jobbigt beslut. Samtidigt har vi som ledamöter i Sveriges riksdag att ta ställning till ett totalförsvarskoncept för hela landet. I dag, däremot, debatterar vi ersättningsjobben. För Sollefteås vidkommande betyder det 300 statliga jobb och 300 privata jobb plus ytterligare utlovade insatser. Jag tycker att det är positivt att sådana insatser görs för att lindra effekterna, och jag tror mycket på dem. Jag tror också att detta på många sätt kan bli en nystart för vår region. Det är ändå viktigt att påpeka att de utlovade ersättningsåtgärderna så snart som möjligt offentliggörs så att inte människorna på orten känner sig ovissa om framtiden. I ovisshet om sin framtida situation flyttar man från orten, och för Sollefteås framtid vore det en katastrof. En redan hårt drabbad utflyttningsort skulle därmed bli ännu hårdare drabbad. Oftast är det då de unga och kreativa människorna som flyttar, och de behövs så väl i det framtida omställningsarbetet. Jag ska inte vara alltför negativ. En del positivt har redan hänt för Sollefteås vidkommande. Då tänker jag på Proffice etablering där. Jag vill minnas att regeringen beviljade 60 miljoner i slutet av februari i sysselsättningsbidrag för att det skulle etableras 300 nya arbetstillfällen i Sollefteå. Det var ett koncept som för övrigt kommunen hade utarbetat och som var förträffligt - det vill jag poängtera. Allt detta är naturligtvis oerhört positivt, och vi ser det som ett första steg i omställningsarbetet. Men jag tänker också på de 300 statliga jobben. För sollefteåborna handlar det om utlokalisering av statliga verk eller myndigheter. Jag förstår att detta är en besvärlig process som måste handhas med största varsamhet. Det handlar ju om människor, och i sådana situationer måste man gå lite försiktigt fram. Men det är ändå nödvändigt att de boende i Sollefteå så snart som möjligt får besked om vilka statliga verksamheter som kommer att etableras på orten. Då är det nödvändigt - precis som också Birgitta Sellén påpekade i sitt anförande - att detta inte dras i långbänk och går via riksdagen. Om regeringen gör detta handhas det mer skyndsamt. Gör man inte det och om tidsfristen blir för lång, då kommer tvivlen hos människorna. Det innebär att risken är stor att det blir dominoeffekter även på kvarvarande näringsliv. Dessutom är det viktigt att de statliga utlokaliseringarna står i samklang med den näringskultur och den struktur som finns på orten. Sollefteå, en kraftfull kommun, sade Birgitta Sellén i sitt anförande och visade ett litet kompendium som vi fick när vi uppvaktades av Sollefteå kommun förra veckan. Det står också på vägskyltarna när man åker in i Sollefteå. Vad syftar man då på? Jo, man syftar på vattenkraften. Därför tycker jag att delar av Svenska kraftnät skulle passa väl in i Sollefteås struktur. För övrigt skulle verksamheter kring just energi och skogssektorn vara väl lämpade och stå väl i samklang med det näringsliv som i övrigt finns i Ådalsregionen. Infrastrukturen har tidigare tagits upp här, och jag ska inte trötta er mer med att också påpeka detta. Men jag vill understryka att det är oerhört viktiga satsningar. Vad jag vill påpeka i mitt anförande är två saker, dels tidsfaktorn, som är oerhört viktig, dels att de statliga utlokaliseringarna ska passa väl in i den traditionella näringsstrukturen i kommunen. Går det att få detta att fungera, tror jag på en utveckling av Sollefteå och med detta också en positiv utveckling för hela Västernorrlands län.

Fru talman! Jag är den fjärde talaren från Västernorrlands län. Egentligen skulle jag kunna nöja mig med att instämma med de tidigare talarna, men jag känner ändå ett behov av att säga något. Fru talman! När vi i går debatterade försvarspropositionen var talarlistan väldigt lång. Jag noterade då att Per-Richard Molén, Moderaterna, anklagade oss för att visa dåligt intresse för debatten. Nu när det verkligen handlar om framtidsfrågor noterar jag att Per-Richard Molén lyser med sin frånvaro. Han har förmodligen lämnat lokalen och t.o.m. huset, och det tycker jag är anmärkningsvärt. Sedan, fru talman, tror jag att de flesta av oss är överens om att de åtgärder som är föreslagna i regeringens skrivelse kommer att behandlas snabbt och att de utlokaliseringar som det är fråga om nu verkligen kommer till stånd. Det är av flera skäl, dels för att man inte ska tappa framtidstron på de berörda orterna, men också för att tillvarata den kompetens som finns både hos den militära och den civila personalen. Jag tror dessutom att det är väldigt viktigt, speciellt när det gäller Sollefteå som tappar så många jobb, att det blir ett varierat utbud av arbetstillfällen, så att även de som inte är högutbildade utan som har jobbat civilt med betydligt enklare göromål får möjlighet till arbete. När det sedan gäller isbrytarna, som nämns i regeringens skrivelse, har man i Härnösand jobbat i mer än 20 år för att få dessa förflyttade dit isen normalt sett finns. Nu finns det ju ett massivt motstånd mot att flytta isbrytarna. Nu hoppas jag med det tillfälle som ges att det är sista chansen och att flyttningen nu blir verklighet. Det skulle betyda väldigt mycket, inte minst psykologiskt, om isbrytarna skulle få Härnösand som hemmahamn. Vårt län är hårt drabbat, som tidigare talare har sagt, men vi är inte knockade utan fast beslutna att klara av den uppkomna situationen. Vi har också upplevt att vi har ett brett stöd av kamraterna i näringsutskottet. Sedan är det naturligtvis tråkigt för dem som berörs, kanske här i Stockholmsområdet, av utlokaliseringen att behöva flytta på sig och berövas sina arbetsuppgifter. Det är med största förståelse för deras synpunkter som vi måste notera att detta kanske är lika illa som när försvaret lägger ned. Men det finns en positiv sak i sammanhanget, och det är att de som erbjuds att flytta kommer att få flytta till ett län som har en mycket vacker natur. Vi har ett gott utbud av fritids och kulturaktiviteter och inte minst ett billigt boende, så de som får chansen att flytta till Västernorrland tycker jag ska ta den. De kommer som sagt var till ett mycket naturskönt område. Jag kan också garantera att länets befolkning och kommunerna Sollefteå och Härnösand kommer att välkomna er som vill flytta till oss. Ni är hjärtligt välkomna.

Fru talman! På Skånebänken är det faktiskt glest nu. Jag sade i går i försvarsdebatten att man måste våga se helheten och möjligheterna. Det står jag fast vid även i dag. Vi som i dag har ställt oss bakom försvarsbeslutet har också, tycker jag, rätt att komma fram med våra synpunkter på det här förslaget. Jag noterade att Marianne Jönsson, som var uppe i debatten tidigare, avstod från att rösta om förslaget när det gällde just Men samtidigt som jag tog ställning i försvarsbeslutet tog jag redan i höstas initiativ till en träff med företrädarna för de regementen som finns i min valkrets, garnisonen i Hässleholm och F 10 i Ängelholm. Jag bjöd in företrädare för berörda regementen, kommuner, fackliga organisationer, högskola, företag, region, länsstyrelse och en mängd organ. Det var ganska många som kom, trots att det hade varnats för det tokiga med att ordna träffen. Men det gäller ju att snabbt komma i gång med ett annat tänkande och, precis som jag sade, våga se helheten och möjligheterna. Jag tycker nämligen att vi inte ska komma med några konstlade sätt att sätta i gång verksamheter, utan vi ska ta vara på människors egen kreativitet. Staten ska vara med och stötta, men viljan måste ju komma underifrån om man ska få något att blomstra. Jag kan säga att träffen som jag tog initiativ till var en bra start på ett nätverk för att spåna möjligheter. Det har gett resultat, särskilt i Hässleholms kommun där de båda kommunalråden har varit aktiva. Man har tagit fram en plan och underbyggda förslag på utbildningar tillsammans med både högskolan och andra företagsamheter. En hel del av detta nämnde Det som jag särskilt vill ta upp är frågan om polisutbildningen. Många från Skåne har drivit på i frågan på olika sätt. I dag har vi i justitieutskottet haft en diskussion med Rikspolisstyrelsens chef, där frågan om polisutbildningen togs upp. Det är alltså ingen högskoleutbildning utan en högskoleliknande utbildning. Viktiga argument här är, förutom goda kommunikationer som har nämnts, närheten till högskola och universitet som har den här fakulteten och som är beredda att stötta upp, och det är just Lunds universitet och högskolan i Kristianstad. Där finns redan i dag en komptenshöjande utbildning för polisen i södra Sverige. Det är ett bra och starkt argument. Men, som rikspolischefen sade i dag, är det de som äger frågan, och därför är det viktigt att plocka fram alla viktiga förutsättningar. En annan viktig förutsättning för Hässleholmsområdet är ju att man har goda kommunikationer, en bra infrastruktur och, som någon sade, ett bra boende till ett rimligt pris. Det är verkligen någonting att ta fasta på i det läge som vi befinner oss i just nu. Ängelholms kommun har inte varit så förutseende som Hässleholms kommun. Jag förstår att det moderata kommunalrådet har haft annat att ägna sig åt. Men Centerpartiet har, inte minst i den motion som jag har i det här ärendet, fört fram önskemål om bättre stöd till kommunikationer och en högskolesatsning. Vi vet också och har hört talas om vilka fantastiska möjligheter det finns på regementet. Det gäller både byggnader och anläggningar. De måste ju kunna användas på ett bra sätt. Det är viktigt att kunna hushålla med de resurser som vi har. Jag har på olika sätt fört fram dessa argument, och jag kommer att fortsätta att verka för detta. Jag tror att det allra viktigaste är att vi alla blir positiva och vågar stötta kommunerna, så att de kommer i gång med kreativiteten. Tack!

Fru talman! Det har inte varit en så särskilt angenäm dag i dag, eftersom vi har lagt ned Dalregementet. Men i Falun och i Dalarna är nog sorgearbetet redan överståndet. Där befinner vi oss nu i en konstruktiv fas. Kenneth Johansson från Centerpartiet väckte en gemensam motion som innehåller 18 sidor med olika förslag som vi anser skulle vara lämpliga att genomföra för att förbättra Faluns möjligheter i fortsättningen. Det handlar om högskolan. Det handlar om resurser till Dalarnas forskningsråd. Det handlar om landstingets roll i forskningen. Det handlar om infrastrukturfrågor, som Tallenleden, riksväg 60 och riksväg 70. Det handlar om järnvägen, dels regionalt i Dalarna, dels i förhållande till Stockholm. Det handlar om förutsättningarna för pendling. Dalarna har alltid varit ett pendlingslän. Det skulle underlätta vår situation avsevärt om vi kunde få bättre förutsättningar för pendlingen. Söderhamnsgruppen gjorde en utvärdering av sitt arbete uppe i Söderhamn. Den har kommit fram till vissa slutsatser. Den säger att det är väldigt viktigt att kommunen accepterar den situation som har uppstått. Jag tror att jag kan säga att man i Falun accepterar situationen så som den nu ser ut. Söderhamnsgruppen sade också att det var väldigt viktigt att det är en politisk enighet om en handlingsplan. Jag vet att Falun är helt överens om vilka tag man ska ta, och de kommer att jobba hand i hand för att reda ut den här situationen. Ett annat krav som Söderhamnsgruppen ansåg var väsentligt var att det finns ett engagemang. Jag kan lova att engagemanget verkligen finns. Jag ser därför med en viss tillförsikt på vad som kommer att kunna uppstå ur den här situationen i andra änden. Men det krävs naturligtvis att Falun inte kommer i bakvattnet i förhållande till orter som är ännu hårdare drabbade utan att det blir en någotsånär rättvis behandling av det här. Det krävs också att Genomförandegruppen verkligen kommer att spela en central roll i det här sammanhanget. Jag tycker mig se vissa skrivningar i utskottsbetänkandet som tonar ned Genomförandegruppens roll. Jag hoppas att det är en missuppfattning från min sida. Det är naturligtvis viktigt att staten uppfyller sina utfästelser om statliga arbeten, som ska utlokaliseras till Faluregionen. Men jag tror att det allra viktigaste ändå är att vi får förutsättningar när det gäller infrastruktur, forskning och utveckling och resurser till högskolan. Högskolan kan gärna så småningom få bli ett universitet. Då skapar vi den kritiska massa som behövs för att regionen ska bli självgående. Men vi har också ett gammalt arv i Dalarna. Det har alltid varit svårt att klara sin försörjning i dessa trakter. Vi har oerhört många kvaliteter, men de tycks vara lite för långt bort för en del människor. Jag har inget yrkande, utan jag hoppas att regeringen och Genomförandegruppen lever upp till de förväntningar som vi har. Ola Sundell har nu lämnat kammaren, men för att förekomma honom kan jag säga att vi socialdemokrater till skillnad från moderaterna anser att vi inte kan ha ett större försvar än vad som är betingat av det säkerhetspolitiska läget. Tyvärr har Falun blivit en av de orter som har dragit det kortaste strået i det här sammanhanget. Tack!
Fru talman! I min motion N318 har jag tagit upp frågan om utlokalisering av statliga verks IT avdelningar. Detta är en betydelsefull framtidsfråga för landets glesbygd och dess utveckling. Nu frågar sig många i plenisalen varför den är så viktig. Jo, i de statliga verken finns en hel del IT-arbeten. De finns inom dessa förvaltningar. 1 040 personer i Stockholm. Observera att denna siffra är ett halvår gammal! Dessa sysselsättningstillfällen finns hos myndigheterna och växer nu också snabbt. Man kan anta att det finns ett stort antal människor som är verksamma inom IT-arbeten men som inte har den tjänstemannabenämningen eller TNS koden och därför inte kan kopplas till IT-arbete. Teknikens utveckling möjliggör i dag arbete på distans. Eftersom överhettningsproblematiken i storstadsregionerna inte till fullo främjar IT-utvecklingen i hela landet borde det, enligt min åsikt, vara naturligt att se över dessa verksamheter och möjliggöra utlokaliseringar i en större grad gällande IT-sektorn. I det paketet som nu beskrivs kommer ca 1 280 arbetstillfällen att lokaliseras till drabbade orter, men alla orter som är berörda får inte del av dessa insatser. Enligt min mening kunde man ha hämtat mera från IT-området. Förhoppningsvis väcker mitt inlägg här i dag en tanke hos regeringen gällande de ytterligare 200 arbeten som det ska fattas beslut om och de övriga resurser som kan komma till dessa utsatta kommuner. I min värmländska stad Kristinehamn får 180 officerare gå på grund av Försvarsmaktens minskning. Jag vill med styrka poängtera att man borde ha tänkt ytterligare en gång i det avseendet. Fru talman! Den kraftiga befolkningsminskningen i värmländska kommuner gör att hela östra delen av Värmland har stått i kö till bostadsakuten och kommunakuten. En stad som Kristinehamn drabbades av stora nedläggningar på 1990-talet. Jag kan bara nämna att 1 000 arbetstillfällen inom psykiatrin är borta, och på Saabfabriken försvann nu ytterligare 100. Man måste också betänka att ytterligare 150 människor inom näringslivet har varslats i Kristinehamn. Kristinehamn har inte blivit föremål för särskilda åtgärder som de övriga drabbade områdena. Nu tar vi från de regionala medel som enligt näringsutskottets betänkande ska kompensera de orter som inte omfattas av regeringens utvecklingsprogram för kommunerna för att finansiera också utbyggnaden av bredband. Detta försvårar ytterligare för våra kommuner genom att de regionala medlen minskas och Kristinehamn inte fått den kompensation kommunen borde ha haft. Genom den beskrivning som jag nu har gjort av det aktuella läget i Kristinehamn, och Värmland i övrigt, har jag visat att Kristinehamn har en sådan situation att åtgärder från statligt håll är nödvändiga. Detta med tanke på den kommunala arbetssituationen, befolkningsminskningen och inte minst andra ekonomiska svårigheter som dessa kommuner har. Det innebär också svårigheter att med egen kraft kunna finansiera satsningar för tillväxt, som t.ex. att vara medfinansiär i olika EU-projekt. Vi önskar att regeringen och näringsutskottet betänker detta i det fortsatta arbetet. Fru talman! Man åsyftar i betänkandet tillväxtavtalen, men glömmer att tillväxtavtal i sin tur kräver att det finns regionala medel att prioritera i kommunerna. Därför bör man betänka att Kristinehamn och de närliggande kommunerna i östra Värmland i det sammanlagda bokslutet hade ett minus på närmare
Fru talman! För några timmar sedan beslutade riksdagen att avveckla vissa regementen, bl.a. LV 3 i Södertälje kommun. Med anledning av detta beslut har jag begärt ordet för att understryka några viktiga frågor. För vissa kommuner har regeringen föreslagit ett utvecklingsprogram, det tycker jag är bra. Men Norrtälje och Södertälje, som ligger i Stockholms län, tillhör inte de kommuner som omfattas av utvecklingsprogram. Jag tycker att det är viktigt att även de här kommunerna uppmärksammas på grund av de förändringar som uppstår genom riksdagens beslut. Stockholm är ett s.k. överhettat område. Jag är dock ganska övertygad om att alla invånare i Norrtälje inte märker av denna överhettning. Norrtälje är en glesbygdskommun i Stockholmsregionen, och några som bor där och pendlar till ett arbete i Stockholm kan ha en enkel resväg på ca två timmar. Stockholmsregionen kännetecknas av kraftiga obalanser i samhällsstrukturen. Det är stora skillnader på arbetsmarknaden mellan de centrala och de mer perifera delarna av regionen. Den kanske väsentligaste skillnaden gäller andelen arbetsplatser för personer med eftergymnasial utbildning. Norrtälje garnison är med sina nära 400 arbetstillfällen Norrtäljes fjärde största arbetsplats. En majoritet av dessa arbetstillfällen kräver eftergymnasial utbildning. Norrtälje har, i förhållande till riksgenomsnittet, mycket få arbetsplatser för högskoleutbildade. Det är en förklaring till den mycket låga rekryteringen till eftergymnasiala studier. Förlusten av LV 3 innebär följaktligen en ytterligare förstärkt skillnad på utbildningsnivå i Norrtälje i förhållande till övriga Med det här perspektivet är det absolut inte acceptabelt med en passiv vänta-och-se-inställning som ibland visats gentemot de kommuner i vår region som berörs av regementsnedläggning. Med en sådan passiv inställning till problemen är vi övertygade om att resultatet även på lång sikt blir negativt för hela Enligt vår bestämda mening kan en sådan negativ utveckling motverkas genom åtgärder för att förstärka intresset för högre studier och kompetensutveckling i Norrtälje. Regionens universitet och högskolor har visat ett positivt intresse för att delta i en satsning på högskoleutbildning och kompetensutveckling. Däremot har man inga ekonomiska resurser att bidra med. En lösning vi kan tänka oss är att staten överlåter regementenas mark och lokaler fritt till Norrtälje och Södertälje kommuner, som en kompensation för de arbetstillfällen som försvinner. En annan viktig lösning är att få en bättre infrastruktur och förbättrade vägar i vår region. De är faktiskt dåliga, men de diskuteras sällan särskilt mycket i riksdagen. Vägarna behöver faktiskt förbättras även i vår region. De här lösningarna gör det möjligt för våra orter att satsa sina resurser på en långsiktig strategi för att ställa i ordning regementsområden för nya uppgifter, så att avvecklingen av regementena gör det möjligt för Norrtälje och Södertälje att erbjuda sina kommuninvånare ett större utbud av kvalificerad utbildning och därmed bättre balans i hela regionens utveckling. Om inte samhället bestämmer sig för en satsning på kompetenshöjning är alternativet att regementsområdena överlåts till privata intressenter på marknadsmässiga villkor. Den sannolika utvecklingen blir då ett betydligt mer kortsiktigt nyttjande av lokaler och mark. I sämsta fall får vi då en exploatering som inte ger något långsiktigt tillskott till samhällsutvecklingen, utan i stället riskerar att förstärka skillnaderna mellan Norrtälje, Södertälje och övriga delar av regionen. Fru talman! Jag tycker att min motion, 1999/2000:NU2, har fått en ganska bra behandling i näringsutskottet.

Fru talman! Kvällen är sen, men vi måste ändå ta en diskussion om de frågor vi har beslutat om i dag. Det beslut som vi har fattat om försvarsorganisationen får ju effekter på de orter som har drabbats. Personal har mist sina jobb, och de måste naturligtvis förbereda sig på att få andra arbetsuppgifter i framtiden. Detta har naturligtvis präglat människors vardag med oro. Nu när vi vet att vi ska klara av att få nya ersättningsjobb, hoppas vi att glädjen ska kunna sprida sig lite grann. Regeringen har i sin skrivelse Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten redovisat hur man har för avsikt att lösa problemen med ersättningsjobben i de drabbade kommunerna. Jag vet att det pågår ett intensivt arbete för att uppfylla de uttalade löftena. Jag är även övertygad om att det kommer att ordna sig på ett bra sätt för de orter som på grund av försvarsbeslutet tappar arbetstillfällen. För oss i Norrbotten är det två orter, Boden och Kiruna, som drabbas. Vad vi i dag kan erfara ser de planerade åtgärderna för Kirunas del bra ut. Satsningen på en rymdhögskola är en bra satsning för att behålla ungdomar i Kiruna och eventuellt locka dit andra. Utökningen inom rymdsektorn, etableringen av kylforskningscenter och ytterligare forskningsinsatser på miljöområdet är framtidsbranscher som ger framtida positiva effekter. Fru talman! Boden kan man kalla en offentlig bruksort, där närmare 70 % av jobben har funnits inom den gemensamma sektorn, bl.a. försvaret, landstinget och kommunen. I februari i år flyttades sjukhusets verksamhet till en närliggande kommun. Nu minskar den militära verksamheten kraftigt. Försvarsbeslutet innebär att 500-600 arbetstillfällen upphör. Det pågår även ett intensivt arbete inom kommunen för att förändra strukturen på arbetsmarknaden. Kommunen arbetar hårt för att vända den negativa trenden när det gäller arbetstillfällen och utflyttning. Men vi behöver även hjälp från regeringen och Omställningsgruppen. För att skaffa ersättningsjobb för de arbetstillfällen som försvinner skulle det självklart underlätta om hela Bodens kommun inplacerades i stödområde A. I den frågan är det regeringen som beslutar efter godkännande av EG. Boden har genom ett antal dataföretag fått en tydlig inriktning mot Internetkommunikation. Därför är det nödvändigt med utbildningsinsatser inom IT-området på högskolenivå. Fru talman! Förändringarna i försvaret blir särskilt kännbara för de civilanställda. Därför bör särskilda insatser göras för att kunna erbjuda civilanställda möjligheter till utbildning eller andra åtgärder som leder till nya jobb. De regler som Trygghetsstiftelsen använder sig av när det gäller militär personal bör även tillämpas på de civilanställda. I kommunen finns Bodens fästning, som togs ur krigsorganisationen för ett par år sedan. Den är ett av de mest intressanta turistobjekten i landet. Kommunen har under lång tid arbetat för att ett av bergforten, som fortfarande är fullt utrustat, ska kunna bevaras som försvarsmuseum. Ett annat fort skulle kunna användas för upplevelseturism med olika aktiviteter eller andra näringsåtgärder. Omställningsgruppen bör i sitt arbete även se hur resurser kan skapas som skulle göra det möjligt att bevara forten för eftervärlden och användas i någon form av näringsverksamhet. Fru talman! Det är angeläget att det så snart som möjligt kan redovisas positiva etableringar, så att personalen som nu mister sina jobb inte flyttar från orten. Dessa personer är viktiga för kommunens utveckling och utgör en viktig resurs även i Bodens framtida utveckling. Inom den militära sidan är de välutbildade och har erfarenhet från många områden, bl.a. inom data, administration, ledning. Vi socialdemokrater från Norrbotten har i vår motion redovisat ett antal exempel på åtgärder som kan vidtas för att skapa nya arbetstillfällen i Boden och Kiruna kommuner. Flera av de arbetstillfällen vi har föreslagit innebär arbeten som kan skapa tillväxt och utveckling för framtiden. Fru talman! Jag har inget yrkande, men jag anser naturligtvis att Omställningsgruppen och regeringen bör ta fasta på de förslag till åtgärder som vi har redovisat i vår motion från socialdemokraterna i Norrbotten. Det handlar om en framtid som skapar tillväxt och framtidstro för oss i Norrbotten.

Fru talman! Jag har tillsammans med Kristdemokraternas Ulf Björklund väckt en motion i frågan. Jag tänkte passa på att lägga fram några synpunkter från denna stol, som de senaste timmarna har blivit något av en biktstol i stället för en talarstol. Det har varit många röd-gröna bikter den senaste timmen från denna stol. Tidigare i dag har Socialdemokraterna och Centerpartiet vunnit en klar voteringsseger - och med denna s.k. seger bl.a. utplånat Falun som regementsstad. En 375-årig epok har gravsatts. Så sett ur det perspektivet är detta en svart dag - extra svart om man är bosatt i Falun. Jag håller med Bengt-Ola Ryttar som sade att detta inte är en så angenäm dag. Jag kan sträcka mig till den meningen. Jag tänkte nu inte säga så mycket om begravningen utan om vad som händer efter själva begravningen. Demokratin har gjort sitt i kammaren, dvs. raderat ut vårt regemente, och då talar jag i dag lite egoistiskt om Dalarna. Som jag sade i går i försvarsdebatten hade jag hoppats att i alla fall Centern - Åke Sandström har väl åkt hem till Norrland, han sade flera gånger att hela Sverige ska leva - i sina överläggningar med Socialdemokraterna skulle ha agerat lite annorlunda. Det hade underlättat om det inte hade blivit den satsning som det blev på överhettade Stockholm. Jag sade i går i försvarsdebatten, och jag står kvar vid det, att t.ex. Swedint flyttas och att det ska göras investeringar. Var ska investeringarna göras? Jo, investeringarna ska göras i överhettade Stockholm. Det stämmer inte med Centerns politik. Men, som sagt, Åke Sandström är inte här, så han kan inte försvara sig. Jag ska inte angripa honom mer. Men det han sade stämmer inte. De som tryckte på knapparna i dag - socialdemokrater, centerpartister, och vänsterpartister - antog ett centralistiskt förslag. Detta är ett typiskt centralistiskt tänkande. Jag är själv en lantis. Jag har sagt detta flera gånger de senaste dagarna, bl.a. i den bensinskattedebatt jag hade med finansministern häromdagen. Vi blir färre och färre från det s.k. Norrland. Det blir svårare och svårare att förstå våra Norrlandsfrågor, t.ex. bensinskattefrågan. Den är också viktig för att ett län som Dalarnas län ska överleva. Då det gäller utvecklingsprogrammen för en drabbad kommun - i det här fallet Falun - är det dags att regeringen agerar. Jag tycker att det är bra att man inte har agerat tidigare. Demokratin måste i alla fall ha sin gång. Att börja agera innan dagens beslut hade inte varit riktigt rätt. Det är rätt att nu börja agera mot de löften som har givits. Jag har, väl bevarat, ett protokoll från denna kammare från en frågestund. Då frågade jag näringsministern i ett tidigt skede vad som skulle hända. Det var innan det kom några sådana här löften om program. Då svarade han att Falun skulle bli en vinnare. Jag läser en gång till ur protokollet: Falun skulle bli en vinnare efter det som nu sker, att Dalregementet och Dalabrigaden läggs ned. Det är alltså upp till bevis nu för näringsministern. Fru talman! Jag håller även med Bengt-Ola Ryttar om att det är ett positivt tänkande hemma i kommunen, den borgerligt styrda kommunen. Dessutom är det en bred politisk enighet. Men än så länge har det kallats kejsarens nya kläder - och det kanske är med all rätt. Man ska kanske inte klä på någon förrän det är dags att göra det. Men det har varit den diskussionen hemma. Man ska satsa på så och så många platser i exempelvis högskolan. Men med den s.k. satsningen kommer det inga pengar, och då är det ingen riktig satsning. Karl Gustav Abramsson hade en lite lyrisk formulering om att ta hänsyn till den civila personalen, omtanken om civilanställda. Han kände sympati. Jag undrar: Tänker regeringen agera på något särskilt sätt med inriktning på de civilanställda som ska avskedas? Jag fick ingen slutsats i vad K G Abramsson sade.

Fru talman! Rolf Gunnarsson ironiserade över att näringsministern har sagt att Falun ska bli en vinnare. Jag tror att det vore bra mycket mer konstruktivt att verkligen ta fasta på detta yttrande, detta löfte, och se till att Falun blir en vinnare.
Fru talman! Orden blir ännu starkare när en så stark socialdemokrat från Dalarna som Bengt-Ola Ryttar instämmer i dem. Det känns jätteskönt att ha ännu ett protokoll där det står att vi ska bli vinnare i Falun. Det kommer att stärka mig ännu mer när jag kan åka hem med det protokollet i näven till Falu kommun. Jag tackar en så stark socialdemokrat, med det inflytande Bengt-Ola Ryttar har i länet. Jag är säker på att Falun nu kommer att bli en vinnare.
Fru talman! I mitt inlägg tidigare i den här debatten har jag poängterat hur pass stor samstämmighet det finns i den här frågan i Falu kommun, att socialdemokrater och borgerliga företrädare är eniga om hur det här ska hanteras och att de jobbar tillsammans för att göra det bästa möjliga av det. Jag tycker att det skulle vara bra mycket mer konstruktivt om Rolf Gunnarsson också kunde sälla sig till den skaran.
Fru talman! Jag skulle kunna delta i en tävling om vem som gör mest för Falu kommun med tanke på vad socialdemokraterna har gjort de senaste åren. Det är alldeles riktigt, Bengt-Ola Ryttar, att den borgerligt styrda kommunen Falun även har med socialdemokraterna i det här. Så var inte uttrycket från Ryttar. Men det är alldeles rätt. Det är bra. Det är en bra förutsättning och en bra grund att stå på när vi nu ska göra Falun till en vinnare. Och än en gång: Jag lägger ned rätt många timmar i veckan - och år och månader - på att göra Falun till en vinnare. Så den kritiken tar jag med väldigt mycket lugn och ro. Det här är väldigt bra. Vi ska tillsammans göra Falun till en vinnare. Nu har jag både Ryttars tunga ord och tunga ord från näringsministern. Falun måste bli en vinnare!
Fru talman! Jag tycker att det låter som om Rolf Gunnarsson och Bengt-Ola Ryttar är ganska överens om att det som nu föreslås, det som nu diskuteras, är något som är utvecklande för Falun. I omställningsgruppen förstår jag att man har tagit emot de här väldigt positiva signalerna från Falun. Där finns det en tro på att man ska kunna lösa det här och omstrukturera näringslivet så att det kan skapas tillväxt. Sedan, Rolf Gunnarsson: Den civila personalen ska hanteras lika väl som den militära. Där har ju regeringen och omställningsgruppen etablerat ett samarbete med både centrala fackliga organisationer och personal och fackliga organisationer på lokal nivå för att skapa ett utvecklingsprogram som är till för alla.

Fru talman! Det är bra att den här samstämmigheten finns. Den är en bra grund för att fortsätta jobba i Falun. Det håller jag med utskottets majoritetsföreträdare om. Den skillnad som jag ser mellan civilanställda och anställda officerare är att de sistnämnda har kontrakt som ger dem en säkerhet att få jobb någon annanstans. Tryggheten för de civilanställda, som Abramsson var inne på i sitt inlägg, är inte alls lika. Där blir det en uppsägning. Jag såg att det här problemet togs upp i länets tidningar så sent som i dag, eller om det var i går. Översten och regementschefen oroade sig just för de civilanställda. De hade inte fått samma utveckling och möjlighet till nya jobb som officerarna, som i många fall har fått väldigt fina jobb i trakten och i länet. Min oro kvarstår alltså för den civila sidan. Det var så att jag i Abramssons anförande noterade den här delen om civilanställda.
Fru talman! Det kan vara något mer komplicerat att hitta ersättningsarbete till de civilanställda. De militärer som blir friställda har i regel bättre grundkompetens och kan kanske på ett lättare sätt komma vidare. I de samtal som har förts i omställningsgruppen vet jag att man lägger väldigt stor vikt vid att se till att den civila personalen får det stöd och den hjälp som den behöver ha för att få nya jobb och utbilda sig. Vi ska också komma ihåg att satsningen på att skapa nya jobb i det privata näringslivet är en av huvudpunkterna i det fempunktsprogram som regeringen har lagt fram i sin skrivelse. Jag tror att vi kan ha goda förhoppningar om att det kommer att lösa sig på ett verkligt bra sätt.
Fru talman! När vi i dag som sagt har genomfört den här svåra tryckningen och lagt ned regementen är det självklart att vi bakom hörnet måste se positivt på det här och göra någonting. För att ta fasta på vad både Abramsson och Ryttar sade är det naturligtvis så att vi kan bli en vinnare här. Med en borgerligt styrd kommun och en regering som är socialdemokratisk kan ju Falun bara bli en vinnare.
Fru talman! Få kommuner har så goda förutsättningar att förvalta regionalpolitiska insatser som Karlskoga. Det är Sveriges civilingenjörstätaste kommun. Det finns en entreprenörsanda och ett samarbete mellan företagen och kommunen som bådar väldigt gott och som redan har givit goda resultat. Men det är också få kommuner som har så stora behov av regionalpolitiska insatser. Bofors har förändrats på senare år. Karlskoga har tappat över 9 000 arbetstillfällen, och kommunen har fått gå in med hundratals miljoner kronor för att täcka kostnaderna för tomma bostäder och mycket annat. Därför är det så viktigt att Karlskoga finns med i omställningspaketet och så angeläget att man snabbt kommer i gång med åtgärder för att stödja de insatser som kommunen gör. Det första är att inplaceringen i Stödområde B blir permanent. Det här är viktigt. Det är viktigt att riksdagen markerar gentemot de många som ifrågasätter de regionalpolitiska stöden vilken oerhört stor betydelse de har i dialogen med företag. Så är det t.ex. när man diskuterar alternativ för de många norska företag som har intresse för Karlskoga. Det andra är utbildningen. Där är jag glad över att skrivelsen tydligt markerar att det ska komma nya utbildningsplatser till Karlskoga, för högre utbildning spelar väldigt stor roll för regional utveckling. Det tredje är den industriella utvecklingen och forskningen. Där säger man i skrivelsen att man ska stödja uppbyggnaden av ett nationellt utvecklingsoch utbildningscentrum för distansoberoende service. Det här är spännande, och det är en del av den nya ekonomin. En annan bra sak är det formningscentrum som nu diskuteras tillsammans med Örebro och Karlstads universitet. Det finns en kompetens när det gäller formnings och materialteknik i den här delen av Bergslagen som kan stödja hela Bergslagens utveckling mot att bli ett samhälle med mycket mer av kunskap. Sedan kommer frågan om den grundläggande infrastrukturen. Jag är mycket glad - vi kommer att följa det med stort intresse och tar regeringens löfte på allvar - för att E 18 ska tidigareläggas. E 18 är central för Karlskoga och för förutsättningarna att hålla sambandet mot Örebro och Stockholm och vara en nära etableringsort mellan Stockholm och Oslo. Det är mycket betydelsefullt. Slutligen vill jag tala om de 150 statliga arbetstillfällen som lokaliseras till Karlskoga. Jag var bekymrad över de många ifrågasättandena av en aktiv statlig lokaliseringspolitik som kom. Det är viktigt att vi vågar driva lokaliseringspolitik och se, precis som Gunnar Sträng gjorde på sin tid, vilka oerhörda möjligheter utlokalisering av statlig verksamhet ger när det gäller att skapa en intellektuell och teknisk infrastruktur i hela landet. Väldigt många av dessa förslag finns i den motion som Helena Frisk och vi andra från Örebrobänken lämnade in. Vi är glada för att regeringen nu tar tag i detta. Jag vill slutligen, fru talman, bara markera att det är viktigt att jobbet kommer i gång snabbt. Så har jag ett litet påpekande från en utbildningsutskottsledamot till näringsutskottet. Karlskoga ligger i Örebro län. Det är en del av östra Värmland. Det är viktigt att det utskott som hanterar regionalpolitiska frågor blir lika duktigt i geografi som vi vill att våra ungdomar i Sverige ska vara.
Fru talman!

Detta handlar om en ny lag om ett förbud mot viss avkodningsutrustning. Förslaget som riksdagen har att ta ställning till innebär delvis en anpassning till ett av Europaparlamentets direktiv. Jag tycker att vi hade kunnat förbättra vår lag för länge sedan och att vi inte skulle ha väntat. Jag är glad för de förslag som ges nu, men besviken för att vi inte går hela vägen och föreslår ett förbud mot innehav av olovligt kopierat kort. Denna marknad, fru talman, är mycket lukrativ. Det är proffskodknäckare som snabbt skickar ut ny information om hur koder som de olika mediebolagen sätter ska knäckas över Internet. Försäljningen av piratkort ökar. Regeringen anser nu att det är befogat med gemensamma regler, men Finland och Norge har ju redan gått längre och har innehavsförbud, och i Danmark planerar man ett innehavsförbud. Då blir det inte gemensamma regler. Regeringen säger sig också ha förståelse för att vissa remissinstanser har invändningar emot att privat innehav inte föreslås bli omfattat av beslutet. Då vill jag påminna om att samtliga remissinstanser som hanterar sändningskort - alltifrån Sveriges Television till Canal+ - är besvikna på att regeringen inte vill gå hela vägen fram. Det är samtliga av dem som omfattas av förslaget. När nu utskottet väljer samma linje blir jag också besviken. Uppskattningsvis finns det i Sverige i dag 200 piratkort på marknaden. Det är mycket pengar som går förlorade där - pengar som skulle kunna användas till att ge betalt till de upphovsmän som faktiskt är med i de olika programmen. I Danmark är det 250 000 piratkort ute på marknaden. Detta är uppskattade siffror. I Norge är det 60 000 och i Finland 30 000. Nu säger utskottet att det skulle bli svårt att kontrollera ett innehavsförbud. Ja, men jag menar att ett förbud skulle verka preventivt. Det har också framkommit vid seminarium att de som har ett förbud anser att det verkar preventivt. Nu får vi se om riksdagen tar beslutet och om det blir en minskning av piratkort på marknaden i Sverige. Jag menar att det hade varit bra om utskottet hade tagit ställning till frågan om en utvärdering om tre år. Vi har ju det material vi har i dag. Vi kommer att kunna se om det blir någon förändring utifrån den marknad som finns för piratkort i dag. Om Danmark fullföljer det de har sagt och inför ett innehållsförbud kommer vi att kunna se om antalet privatkort minskar i Danmark men inte i Sverige. Nu säger utskottet att det utgår ifrån att man ska följa upp detta och göra en utvärdering och det är bra, men för mig räcker det inte. Jag skulle vilja att riksdagen tog ställning i frågan om att göra en utvärdering om tre år, så att det fastslogs en tidsperiod. Det är alltid lättare att arbeta med frågor om man har en fastställd tidsperiod. Återigen vill jag säga att jag tycker att det är väldigt bra att maximistraffet höjs och att förutsättningarna för åtal vidgas. Det är pinsamt när åklagare inte har redskap för att göra någonting åt ärenden. Att en särskild skadeståndsregel införs är också väldigt bra. Men att vi inte får en utvärdering tycker jag, som sagt var, inte är bra. Sedan har vi definitionen av vad som är ett kort. Vi har haft, och moderaterna har haft, ett förslag om att definitionen skulle preciseras. Också Riksåklagaren har anfört att det kan bli bevissvårigheter på grund av att de olika delarna säljs separat. Att utskottet inte tar någon hänsyn till detta tycker jag är anmärkningsvärt. I synnerhet eftersom Riksåklagaren anför bevissvårigheter tycker jag att man skulle ha stött vårt förslag och gjort en precisering. Nu säger utskottet att det kanske inte skulle ha blivit enklare med den preciseringen. Vem ska bestrida det nu när vi inte får en precisering? Vi får kanske ta upp denna fråga igen, och det blir kanske ett nytt förslag och ett nytt remissförfarande för att det visar sig att Riksåklagaren hade rätt. Det är synd. Vi har ärendet på bordet i dag och skulle ha kunnat ta också det beslutet. Med det tackar jag för mig.